Fru talman! Statsministern avslutade sin replik genom att varna för att vi riskerar att få en regeringsmakt i förfall. Min enkla fråga blir då: Är vi inte redan där? Är det inte just svagheten i regeringspolitiken, i förmågan att hantera den ekonomiska politiken, som har lett till dagens situation där man administrerar en ekonomi i sönderfall? Detta har inte framför allt med sådana konstitutionella teknikaliteter som valsystemet att göra, utan detta har framför allt med socialdemokratins politiska kris att göra. Socialdemokratin förmår inte att samla sig till den politik som har förutsättningar att förhindra att Sverige halkar efter och att problemen i den offentliga välfärden och i den nationella ekonomin blir allt värre, vilket de ju nu faktiskt blir. Ingvar Carlsson, vi har redan nu den regeringsmakt i förfall som statsministern varnar för och vi har ity den ekonomi i sönderfall som landets ekonomer så vältaligt beskriver. Jag har förståelse för en minoritetsregerings problem. Som statsministern säger kommer socialdemokratin i detta land inte längre att ha styrkan att regera utifrån en majoritetsposition. Socialdemokraterna är hänvisade till att bli ett större eller ett mindre minoritetsparti, vilket har sina sidor när det gäller regeringsutövandet. Men regeringsutövandet också i en minoritetsställning kräver en viss form av klarsyn, konsekvens och kraft när det gäller att ange de politiska riktlinjerna. Om jag skall vara polemisk tror jag att det kräver mera än förmåga att sammankalla kafferep och tillsätta kommissioner. Det kräver förmåga att ge besked, att redovisa beslut också i de frågor som är svåra och kontroversiella även i en sådan splittrad rörelse som det socialdemokratiska partiet i dag är. Där tycker jag att man har fallerat, där har man misslyckats. Ingvar Carlsson skyller det faktum att man inte kunde ge några besked om den ekonomiska politiken i budgetpropositionen och att han inte kan ge något besked i den allmänpolitiska debatten om den ekonomiska politiken på att man vill lyssna på arbetsmarknadens parter. I den fria ekonomi som Sverige tack och lov i allt väsentligt fortfarande är vill arbetsmarknadens parter också ha besked. Det kan man fråga LO, SAF, PTK, SACO/SR eller vem man vill om. De efterlyser också besked om den ekonomiska politiken. De fackliga förhandlarna befinner sig i en mardrömssituation. De skall förhandla och sluta avtal när de inte vet vad regeringen kommer springande med om kanske en vecka, två veckor, en månad eller två månader. En ekonomi skall fungera genom att regeringen ger klara besked om den ekonomiska politiken. Företag, fackliga föreningar, andra intresseorganisationer och andra ekonomiska intressenter skall då rätta sig efter de ramar som inrättas. När det däremot inte inrättas någonting och när det inte ges några besked hamnar vi i den situation som vi nu befinner oss i. Statsministern sade också något som var en skön själs bekännelse om 1980-talet. Han sade nämligen att man inte har lyckats kombinera den fulla sysselsättningen med den låga inflationen. Nej, det är rätt. Detta har misslyckats. Det var detta som var själva kärnan i den tredje vägens ekonomiska politik. Gå tillbaka och läs valhandbok efter valhandbok och ekonomiskt-politiskt anförande efter ekonomiskt-politiskt anförande! Det var just detta ni sade att svensk socialdemokrati skulle göra — kombinera full sysselsättning med låg inflation. Det är just detta ni har misslyckats med. I den lilla kommentaren från statsministern ligger därför det historiska erkännandet om det historiska misslyckandet med den tredje vägens ekonomiska politik. Det gick inte. Nu står vi där med stora kostnadsökningar, och vi står inför det som finansministern kallar arbetslöshetens stålbad. I denna situation får vi stora kostnadsökningar, ökad arbetslöshet och ökad inflation samtidigt med ett underskott gentemot omvärlden. Vi får det de facto i en situation när västvärlden i övrigt — statsministern må försöka att svartmåla andra länder, de har sina problem — går mot ökad tillväxt, lägre inflation och lägre underskott. Vi får i stället ökad arbetslöshet, ökat underskott och ökad inflation. De andra länderna går mot ljusare tider. Vi går mot mörkare tider. Den tredje vägens ekonomiska politik har misslyckats. Det är detta vi även har fått statsministerns ord på i denna debatt.

Fru talman! Statsministern säger att regeringens budget innebär att man finansierar reformer. Nej, herr statsminister, regeringen säger att den budget som regeringen har presenterat är för svag. Detta har jag tagit fasta på i min kritik. Jag delar nämligen uppfattningen att regeringens budget är för svag. Vi behöver en stramare finanspolitik för att hålla tillbaka löneökningarna nästa år. Därför menar vi att det inte finns utrymme för en del reformer. När man skall göra samhällsekonomiska bedömningar kan man inte bara se till de statsfinansiella effekterna. Man måste också se till samhällsekonomin. Ett läge där vi har arbetskraftsbrist kan inte vara rätt tidpunkt att införa längre semester. Även den förlängda föräldraförsäkringen kommer naturligtvis att bidra till att vi drar undan en del arbetskraft ifrån arbetsmarknaden, under förutsättning att vi någorlunda kan hantera barnomsorgskrisen. Regeringen har ju betydande problem på den punkten också. Jag menar således att regeringens politik är för svag och att den bör läggas om. Jag hoppas att regeringen själv också kommer att föreslå en sådan omläggning inom kort, eftersom vi i dag tydligen inte kan få några besked. Ingvar Carlsson frågar om vårdnadsbidraget. Det är riktigt att vi inte har lagt fram någon gemensam finansiering. Inom folkpartiet tycker vi att det är viktigt med borgerligt samarbete. Jag har därför erbjudit mina kolleger i de andra två partierna carte blanche om de kan komma överens om en finansiering. Det skall nog lösa sig. Vi har bara haft en reservation, nämligen att vi inte tycker att man skall ta två miljarder från kommunerna. Kommunernas ekonomiska situation är just nu så besvärlig att vi inte tror att de klarar av den bördan. I övrigt är vi dock helt öppna för förslag ifrån våra borgerliga bröder. Ingvar Carlsson uppmanade mig också att aktivt ta upp skattereformen. Jag måste säga att jag blev litet förvånad över detta. Det är klart att jag kan stå här och tala ännu mera än vad jag har gjort om skattereformen. Vi hade för övrigt en debatt i höstas där Kjell-Olof Feldt representerade regeringen och där vi enbart talade om skattereformen. Vår erfarenhet är däremot att det är socialdemokraterna som inte har tagit upp skattereformen. När debatten har förts ute i landet i län efter län och i tidning efter tidning är det folkpartiets företrädare — lokala företrädare och mina vänner här i kammaren — som har deltagit i debatten, medan socialdemokraterna har lyst med sin frånvaro. Den ena efter den andra har ringt till mig och frågat var socialdemokraterna är och om de inte var med på den här reformen. Jag tror att det finns ganska många socialdemokrater i denna kammare och ute i landet som har anledning att rannsaka sig och fundera på var de har varit. Däremot är jag helt med på att vi skall föra denna debatt tillsammans, eftersom det är en angelägen reform. Låt mig därför säga några ord om detta till Olof Johansson, som beskrev skatteförhandlingarna i höstas så att vi satt tillsammans och jag då sade att jag bjuder på allt, höj bensinpriset med 1:50 osv. Det är riktigt att jag tycker att man skall ha energimoms. Det får till följd att bensinkostnaderna stiger med ungefär 1:50. Som Inger Schörling påpekade tidigare innebär det i stort sett-inte annat än att vi återställer realpriset på bensinen så som det var för bara några år sedan. Problemet var dock inte att Olof Johansson ville ha punktskatter i stället. Jag vill inte alls förneka att man kan ha punktskatter i stället för moms om man tycker att det är bättre. Den sakdiskussionen kan vi föra i något annat sammanhang. Problemet var däremot att Olof Johansson och centern inte var beredda att betala skattereformen. Det stora hyckleriet, den stora bluffen, består i att man går ut och säger till människorna att ni skall få 20 miljarder i skattelättnader, men vi behöver bara ta tillbaka 10 eftersom vi har hittat någon annan som betalar de återstående 10 miljarderna. Däri ligger det stora hyckleriet. Om Olof Johansson och centern i stäl!et gick ut och sade att ni får 20 miljarder i skattelättnader, och eftersom vi behöver en stram stabiliseringspolitik tar vi tillbaka de 20 miljarderna på annat sätt, t.ex. genom punktskatter på energi, skulle det vara helt respektabelt. Sedan kan man ha olika uppfattningar och diskutera det. Att gå ut och säga att det finns någon annan som skall betala — utländska konsumenter eller energiproducenter — är att föra människor bakom ljuset. Det är detta jag reagerar emot. Jag tvekar inte att använda ett så starkt ord som hyckleri, eftersom det är precis vad det är fråga om. Lars Werner sade i sitt inledningsanförande att han misstror den borgerliga politiken. Jag kan bara tala om för Lars Werner att det är ett ömsesidigt misstroende, och åtminstone i denna fråga vågar jag också tala för mina borgerliga bröder. Vi misstror kommunismen, och vi kan konstatera att vi delar denna misstro med miljoner och åter miljoner människor i de länder som har prövat på Lars Werners recept. Lars Werner frågade sig hur det skulle komma att se ut efter valen i Östeuropa. Det är väl inte en alltför djärv gissning om man tror att Lars Werner efter de valen kommer att vara ledare för det största kommunistpartiet i Europa. Det är bara att gratulera Lasse. Inger Schörling tog upp en fråga som man ofta får höra ifrån miljöpartiet, nämligen att vi skall ha mindre lönearbete och vi skall dra oss tillbaka och syssla med oss själva. Då tycker jag att man skall fråga sig vad lönearbetarna, de nya lönearbetarna som vi har fått under de senaste tjugo åren, sysslar med i dag. De finns inte i industrin, utan de finns i vården och omsorgen. Det är där allt tillskott på arbetskraft under de senaste tjugo åren håller till: De sysslar således med oerhört angelägna saker. Det finns en del partier, miljöpartiet kanske tillhör dem, som säger att familjerna kan ta över detta och att vi inte behöver sjukhus, sjukhem, barnomsorg eller något annat av det slaget. Den uppfattningen delar jag inte. Jag tycker tvärtom att det är oerhört angeläget att stimulera lönearbete för att kunna erbjuda en bättre välfärd för de människor som i dag lider av köer och brist på personal inom vård och omsorg. Därför är miljöpartiets politik på den här punkten en katastrof för en socialt ansvarskännande politiker.

Fru talman! Ingvar Carlsson var orolig för alternativet. Energi är en mångfasetterad fråga. Jag har haft anledning att under senare tid fundera över om socialdemokraterna är regeringsdugliga i energipolitiken. I varje fall verkar det inte så, för det händer ju ingenting. När det gäller tänkbara energiministrar, som t.o.m. Calle Bildt och jag borde kunna enas om — och nu sitter ju Adelsohn här också — vore Anders Wijkman ett utmärkt exempel. Han har nämligen tänkt om sedan 1976-1978, när han var min överrock. Då hade han en mycket hårdare attityd. I dag är han Naturskyddsföreningens generalsekreterare, en moderat moderat — okej, jag vet inte om han är moderat. Det är intressant, det här med dragkampen om vem som skall diskutera skatterna. I går, när jag som hastigast fick se talarlistan, noterade jag att det fanns en punkt där det står skattepolitik. Trängseln av talare under den punkten var dock inte överväldigande. Där finns en moderat och en centerpartist. De kontraktsslutande parterna lyser med sin frånvaro. Men det finns väl möjlighet att anmäla sig till skattepolitisk debatt också senare under denna allmänpolitiska debatt. Skatterna är onekligen en viktig fråga just nu. Det är därför jag upprepade gånger har tagit upp den frågan. Jag skall gärna svara Bengt Westerberg — det är inte särskilt märkligt att det blir en diskussion om dessa frågor. Folkpartiet och socialdemokraterna har alltså gått in för moms på biobränslen. Samtidigt gör folkpartiet tappra försök att utnämna sig självt till biobränslenas främsta företrädare. Man vill inrätta en särskild biobränslekommission, sägs det. Bengt Westerberg har också med rätta påpekat att naturgasen konkurrerar ut biobränslena. Samtidigt föreslår samma parti moms på biobränslen, vilket innebär en väsentligt minskad konkurrenskraft för biobränslen på stora delar av energimarknaden. Detta går inte ihop. Det är bara att konstatera att en mycket stor del av produktionen av t.ex. biopellets och briketter har lagts ned på grund av de låga oljepriserna. Om den nysatsning som är nödvändig skall komma till stånd krävs det en stabil och rimlig lönsamhet. Biopellets motsvarande 1 m? olja kostar i dag 1 600-1 700 kr. Med moms blir priset en bra bit över 2 000 kr. På det sättet slås biobränslena ut. Sådana saker måste man ta in i beräkningen. Skattepo litiken har nämligen stor betydelse också på andra politikområden och samhällsområden. Det är detta vi har försökt att säga i skatteöverläggningarna. När det gäller detta med att någon annan skulle bära kostnaderna för finansieringen vill jag säga följande. Om man lägger punktskatter på energi och differentierar dem kraftigt, dvs. lägger hård belastning på miljöskadliga, importerade energiråvaror — uran, olja och kol — men ingen skatt på inhemska, miljövänliga energislag, får man en effekt. De energiföretag som då har mycket av dålig energi i sitt bagage att sälja kommer naturligtvis att få betydligt större problem på marknaden att vältra över den kostnaden på konsumenterna. En marknadsekonom som Bengt Westerberg borde förstå att det fungerar så. Det är denna effekt vi vill ha. Då kan man inte konkurrera på lika villkor, och det är precis det som är avsikten med att ha punktskatter i stället för en utslätad moms rätt över. Det handlar inte om att säga att inte någonting kommer att vältras över på konsumenterna. Självfallet är det inte så. En del kommer att vältras över, men inte lika mycket som med ert alternativ. Där ligger nämligen allting på hushållen. Inger Schörling hade läst mellan raderna. Hon var duktig på det, sade hon. Jag sade i mitt anförande att vi i centern principiellt väljer internationellt samarbete mellan självständiga stater utan överstatlighet. Vi kan ta Europadomstolen som ett exempel. Vi är alla överens om att vi bör lyssna till Europadomstolens domslut. Vi har för vår del aldrig avvisat möjligheten till överstatliga organ när det gäller den nödsitution som vi är på väg emot och i vissa avseenden redan är inne i på miljöområdet. Däremot är vi angelägna om att slå vakt om den självbestämmanderätt som i dag återvinns i många länder. Vi vet att vi har en enklare, mera hoppingivande framtid, om man kan samverka mellan självständiga stater i stället för att göra ett gräl av vem som skall gå in i vems hus, för att nu koppla till Europa och det alleuropeiska perspektivet.

Fru talman! Statsministern sade att partierna inte skall hemlighålla någonting från förhandlingarna mellan EFTA och EG och därmed icke heller hemlighålla något för svenska folket. Men då vill jag bara tala om vad som står med röd skrift utanpå de ca 1000 direktiv som jag hade med mig här i talarstolen nyss. Där står: OBS! Regeringens interna arbetsmaterial. Bengt Westerberg berörde i sitt inledningsanförande ett uttalande från en miljöpartist som sade att ”det klarar svenska folket galant”. Det gällde kärnkraftsavvecklingen. Ja, 2 å 3 Zoo av BNP är vad det kommer att kosta per år, om man tar energiverkets ganska överdrivna siffror på allvar. Gör man inte det utan i stället studerar andra beräkningar, skall man finna att det kanske handlar om 1900 av BNP. Jag rekommenderar er att lyssna på miljöpartiets Lars Norberg senare i denna allmänpolitiska debatt då kärnkraftsoch energifrågorna debatteras. Westerberg sade att miljöpartister skall dra sig tillbaka och syssla med sig själva. Detta var ett mycket märkligt uttalande. Bengt Westerberg vet mycket väl vad uttrycket ”den informella sektorn” vill säga och även vad den informella ekonomin är, den som miljöpartiet vill vara en pådrivande kraft för. Den skattefria zon som vi har föreslagit är en frihetsreform, Bengt Westerberg. Det är också civilminister Bengt K Å Johanssons uppfattning att det skulle innebära en frihetsreform att se till att människor inte behöver arbeta så mycket så att de har möjlighet att delta i det informella arbetet på dagis, i skola, i kvarteret och i det hus där de bor. Men vi säger att detta förutsätter att man inte arbetar åtta timmar om dagen och har resor till och från arbetet, inte måste handla mat och laga mat, eller lägga barn och hinna sova själv. Det går ju inte ihop! Det kan vem som helst begripa. Det sägs att det skulle bli problem inom vården om vi minskar lönearbetet. Men det mesta av den vård och omsorg som utförs redan i dag görs ju av kvinnor vid sidan av lönearbetet. Kanske gör man det för den mänskliga glädjen att göra det. Olof Johansson talade om överstatliga organ. Ja, också vi kan ställa upp bakom de tankarna när det gäller EG-domstolen och miljöavtal. Den här gången tänkte jag på vad detta principiellt innebär för centerns inställning till EG-anpassningen. Jag måste notera att ingen har svarat på min fråga, som handlade om att politikerna för att bli trovärdiga i sina åtstramningsinsatser borde föregå med gott exempel och inte bara avstå från lönehöjningar utan även avstå 5 96 av sin lön. Det är ingen som har svarat på den frågan. Så tänkte jag något beröra nyvalstankarna. Det spekuleras ju i nyval, och inte minst socialdemokratiska skribenter menar att för det fall varken arbetsmarknadens parter eller en majoritet i riksdagen vill ta ansvar för en stabiliseringspolitik, då återstår alternativet nyval. Det finns partier som är bättre på att föra en borgerlig politik än vad socialdemokraterna är, sägs det. Jag tror att det var en gävleborgstidning som skrev: ”För är regeringsmakten viktig, inte för maktens egen skull, utan för att de i regeringsställning har möjlighet att driva sin politik för sysselsättning och välfärd.” Detta är kvalificerat snack! Socialdemokraterna har ju själva valt samarbetspartner för sin ekonomiska politik inom det borgerliga lägret. De hade ju fritt val. Det fanns andra partier som regeringen hade kunnat göra upp med om den hade velat. Men den fastnade till slut för en borgerlig linje innehållande sänkt skatt och tro på dynamiska effekter. Feldt-herrens uppgörelse innebar att han fick gehör för sitt partis ekonomiska politik. Ja, då statsministern har försäkrat att han står som garant för att reformen genomförs kan man inte tro annat. Om det inte är så, måste man väl ha fallit för frestelsen att splittra de borgerliga partierna, och den frestelsen har varit större än önskan att driva en ansvarsfull ekonomisk politik med åtstramning och för samhällsekonomin nödvändiga miljöinvesteringar.

Fru talman! Det är faktiskt ganska trist att höra Carl Bildt som debattör. Han ägnade sina sex minuter till ett oavbrutet råskäll på socialdemokratin — samma tema som han har haft hela dagen här. Redan i mitt inledningsanförande har jag svarat på fråga efter fråga, gått in i diskussion och tagit upp de diskussionstrådar som fem debattörer har haft. Som alla vet har jag inte haft särskilt mycket mer tid till förfogande än övriga debattörer var för sig och långt mindre än vad övriga debattörer haft sammantaget. Jag ställde en fråga till oppositionsledaren i en inte minst för moderaterna själva oerhört viktig fråga och i en för de parter som skall träffas på Haga i eftermiddag avgörande fråga då de skall bedöma vad de är beredda att göra eller inte göra i framtiden. Inte ens i en mening berör Carl Bildt skattepolitiken. Detta är djupt avslöjande, för det första när det gäller moderaternas totala ointresse för att skapa ett borgerligt initiativ, för det andra när det gäller deras totala oförmåga att ge ett besked i sakfrågan, och för det tredje när det gäller en av deras hjärtefrågor — att de där står utan politik. Det är en av de sorgligaste insatser jag har upplevt i riksdagens kammare som Carl Bildt har presterat i den här frågan i dag. Carl Bildt säger att vi bör överlämna regeringsmakten — att vi omedelbart bör avgå så att en annan regering kan komma till stånd. Och han kan inte ens i denna fråga ge något som helst besked. När Carl Bildt i Svenska Dagbladet kräver att jag skall överlämna regeringsmakten, måste jag fråga: Till vem då? Till vad? Det har i alla fall inte denna debatt gett någon som helst upplysning om. Det är också ganska trist, när jag har tagit upp en debatt med Bengt Westerberg om demokratins villkor och om att kunna kombinera full sysselsättning och låg inflation. Det är faktiskt en av efterkrigstidens stora utmaningar, som ingen regering fullt ut har klarat. Om man slår samman arbetslöshetstal och inflationstal, tillhör Sverige de länder som hamnar allra lägst. Storbritannien har 8 96 inflation och 8 76 arbetslöshet, så visst går det att lägga sig på hög nivå på båda områdena, om man så vill. Vad Carl Bildt inte tänkte på var att man avslöjade klarare än på flera årtionden att man skall satsa på högre arbetslöshet. Det var alldeles tydligt att detta var moderater nas recept. Då har vi åtminstone indirekt fått det beskedet. Men jag undrar hur de två övriga borgerliga partierna skulle ställa sig till detta. Om nu Carl Bildt hade velat åstadkomma några alternativ, varför inte prestera ett sådant i våras? Då hade man ju chansen att så att säga vända den här utvecklingen. Det fanns inte tillstymmelse till alternativ då — och finns inte nu. Vad moderaterna föreslår är en kraftig underbalansering av budgeten, som skulle leda till våldsamma prisökningar. Det är resultatet av moderaternas förslag. Jag har faktiskt litet svårt att hänga med i Bengt Westerbergs resonemang på en punkt, som ändå gäller hans specialområde. Han anklagar oss socialdemokrater för att lägga fram förslag om sex veckors semester och om föräldraförsäkringen, och i ett läge som det nuvarande ta bort arbetskraft. Men vad är ert eget förslag om vårdnadsbidrag? Det har ju precis samma konsekvenser. Och det hjälper inte om finansieringen, som Bengt Westerberg hoppas, skall åstadkommas genom att moderaterna och centern blir överens — ”då kan vi ge carte blanche”. Ja, tryggare kan väl inte Bengt Westerberg sitta än när han säger ”om moderaterna och centern blir överens”. Det är ju helt riskfritt. Men det rimmade litet illa, Bengt Westerberg, med inledningsanförandet om målkohflikterna, hederligheten och konsekvensen. Jag förmodar att Bengt Westerberg bara av rutin har skrivit på det här gamla kravet om vårdnadsbidrag och inte tänkt på att det inte riktigt stämmer med hans allmänna syn. Olof Johansson undrade om socialdemokraterna är regeringsdugliga i fråga om energipolitiken. Ja, om de borgerliga behöver man inte ens undra — svaret är tveklöst nej. Vi kommer att visa att vi kan ta ansvaret för energipolitiken här i landet; vi är den enda politiska kraft som kan göra det. Till slut, fru talman, skulle jag vilja ta upp det tema som Lars Werner berörde — om arbetsmiljön. Jag tycker att det är en av våra absolut viktigaste frågor under 90-talet. Här har vi inte minst en kvardröjande klasskillnad i vårt samhälle med förödande konsekvenser. Det innebär att vissa människor i högre utsträckning än andra riskerar att dö i förtid, att bli långvarigt sjuka, att drabbas av livslång värk, att förlora förmågan att försörja sig. Den klasskillnaden skapas och vidmakthålls i arbetslivet genom de dåliga arbetsmiljöerna, och det är mycket ofta arbetare som drabbas — de som arbetar i tillverkningsindustrin, skiftarbetare, byggnadsarbetare, målare, chaufförer, städerskor, kökspersonal, vårdbiträden, butikskassörskor. Nu får vi genom arbetsmiljökommissionen ökad kunskap. Arbetslivsfonden ger oss resurserna. Vi får inte mindre än 10 miljarder kronor genom den uppgörelse som centern och socialdemokraterna träffade här i riksdagen förra året, som vi kan satsa på att få bort dåliga arbetsmiljöer. Det kommer att betyda oerhört mycket. Vi kommer alltså ifrån det vanliga besvärliga budgetarbetet, som vi annars har i många sådana frågor där vi skulle vilja göra mycket men där resurserna inte räcker till. Här har vi resurserna. Anna Greta Leijon och hennes kommission arbetar intensivt för att vi också skall få fram det konkreta underlag som Lars Werner talade om. Jag kan faktiskt lova att vi på det här området kommer att göra snabba konkreta insatser. Regeringen avser att redan i morgon bjuda in arbetsmarknadens parter till branschvisa överläggningar om arbetsmiljön. Vi kommer att vid överläggningarna ge parterna tillfälle att redogöra för sina speciella arbetsmiljöproblem. De skall också redovisa planerade åtgärder för att få bort dessa problem. Och vi har alltså resurser som kan sättas in med stor kraft. Inom parentes vill jag säga att det alltid förvånar mig att miljöpartiet, som ofta ägnar ett beundransvärt engagemang och mycket tid åt yttre miljö, sällan talar om de här frågorna. Det är i stor utsträckning vpk, centern och socialdemokraterna som här gör de konkreta insatserna. Vi har i fråga om den yttre miljön varit framgångsrika när det gäller att få ner utsläppen från själva produktionen. Det som kommer ut ur fabriksskorstenarna blir genom ny teknik och lagstiftning allt renare. Här måste vi naturligtvis enträget gå vidare. Men det som kommer ut genom fabriksportarna, dvs. själva produkterna, måste ge lika litet föroreningar som skorstenarna eller avloppsrören. Det kräver teknisk utveckling och medvetna hushåll. Vi som individer kan här göra mycket. Det fortsatta miljöarbetet kommer att ställa krav på stora investeringar på en rad områden. Det gäller inom energisektorn, som vi har diskuterat här — för att åstadkomma både nya energikällor och en effektivare energianvändning. Och det gäller inom trafiksektorn, där vi behöver investera både för bättre kollektivtrafik i storstäderna och för järnvägstrafiken. Sedan är det internationella samarbetet viktigare än på de allra flesta områden. Det gäller både Nordsjön och Östersjön. Ute i Europa och i nord-syd-dialogen måste miljöproblemen föras in på ett mycket mera konkret sätt. Så här knyts egentligen efterkrigstidens stora ödesfrågor ihop — nedrustningen, fattigdomen, miljöförstöringen. 90-talet kan faktiskt innebära en vändpunkt och ett nytt hopp för jordens människor.

Fru talman! Det hade egentligen varit frestande att bara säga att eftersom statsministern i sitt senaste inlägg inte tillförde debatten någonting nytt i sak, kunde man avstå från sin replikrätt. Jag skall inte göra det. Statsministern sade att han tyckte att det var trist med den här debatten. Det kan man ju i någon utsträckning förstå. Med den ekonomiska situation som socialdemokratin genom sin passivitet har fört landet in i, och med den politiska passivitet vi har sett från regeringen under de senaste månaderna, är det klart att det blir litet trist när man skall stå i riksdagens talarstol i en allmänpolitisk debatt och försvara — och i mån av möjligheter också försöka förklara — detta. Moderaterna saknade skattepolitik, sade statsministern. Så sade han faktiskt. Jag tror nog att vi moderater har en ganska klart definierad skattepolitik. Det verkade som om statsministern i tidigare inlägg också var medveten om detta, eftersom han kritiserade denna skattepolitik. Han ansåg sig också kunna komma dragande med en rad olika siffror. Det var visserligen inte en nuffra rätt, såvitt jag kunde förstå, men det var i alla fall siffror som han hade försökt räkna på i denna moderata skattepolitik som nu plötsligt icke längre finns. Men den finns. Vi har tydligare än kanske någon annan — folkpartiet har varit med — argumenterat för sänkta marginalskatter under ett decennium då socialdemokraterna envetet motsatt sig detta. Vi argumenterar nu tydligare än någon annan för det som är en nödvändighet, nämligen en sänkning av skattetrycket. Detta är en skattepolitik och uppfattas faktiskt också som den skattepolitik som kan klara landet. Sedan begär statsministern att jag skall ge besked för centern och folkpartiet. Det kommer jag självfallet inte att göra. Det är inte min uppgift. Jag hyser stor respekt för Bengt Westerberg och Olof Johansson och för deras förmåga att förklara sin politik, Jag ger besked om moderat politik. Och det enda egentliga krav jag har på statsministern är att han skall kunna ge besked om socialdemokratisk politik, t.ex. om den ekonomiska politiken under den kommande perioden. Det är trist, kan man säga, när Sverige befinner sig i den nuvarande situationen med en ekonomi i sönderfall och med en regering som hitintills inte har lyckats samla sig till beslut, Det är trist när Sverige befinner sig i denna situation där vi inom oppositionen skall behöva spekulera i möjligheten att väcka ett misstroendevotum, inte mot en politik utan mot frånvaron av en politik. Låt mig med stor tydlighet säga följande till er i den socialdemokratiska regeringen: Ni måste lägga fram en politik. Om ni inte gör det är ni inte förtjänta av denna kammares förtroende, och då måste detta komma till klart uttryck. Lägger ni fram en politik, och det tror jag att verkligheten som börjar bli dyster kommer att tvinga er till, då skall vi pröva den på det sätt som vi gör i denna kammare. Då har vi en politik att diskutera, inte en frånvaro av handlingskraft och politik som vi hitintills har sett under det senaste året.

Fru talman! Ingvar Carlsson sade att ett införande av vårdnadsbidrag kanske skulle leda till minskat utbud av arbetskraft. Jag måste fråga Ingvar Carlsson: Vem vill stanna hemma för 41 kr. om dagen? Kan det finnas någon sådan? Jag tror inte det. Däremot finns det i dag en del som stannar hemma utan att få någon ersättning. De skulle säkert vara glada för 41 kr. om dagen. Inger Schörling sade att den miljöpartist som uppträdde i Aktuellt egentligen hade sagt något som var närmast självklart. Men vad hon sade var faktiskt att man kunde stänga av alla kärnkraftsreaktorer på en gång, och detta skulle svenska folket klara galant. Det är hyckleri redan att hävda att det inte kostar något att stänga av kärnkraftsreaktorer under 90-talet. Men när man går så långt som Inger Schörling i sina uttalanden innebär det faktiskt att man kommer långt från sanningen. Vi får en underlig, omoralisk och dålig politisk debatt, om ansvariga politiker i denna kammare kan kasta ur sig sådana saker. I min inledning tog jag upp moral. Jag nämnde som ett exempel på dålig moral när centern smiter från notan. Det gjorde centern inför 1990, och det gör centern, såvitt jag förstår, även i det steg som skall tas 1991. Man ser nu centerpartister åka land och rike runt, skriva insändare och stå i denna kammare och säga att det inte skall vara någon skatt på boendet, att det inte skall vara någon skatt på lunchkuponger och att det inte skall vara skatt på särskilt mycket över huvud taget, åtminstone inte på det som har med mat och boende att göra och som står för en stor del av finansieringen av reformen. Det som centerns egen representant i inkomstskatteutredningen var med på gäller inte längre. I inkomstskatteutredningen accepterade centern större delen av beskattningen — den ökade beskattningen av boendet och borttagandet av skattesubventionerna på lunchkuponger och annat. Det fattas i själva verket i nästa steg någonstans mellan 20 och 30 miljarder kronor i centerpartiets paket. Att centern smiter från notan på detta mycket tydliga sätt är naturligtvis ett uttryck för opportunism. Sedan talade Olof Johansson om Biopellar. Jag är en sådan där Biopelle. Jag anser på att vi skall satsa på biobränslen i framtiden, och kanske kunde Biopelle och Flisolle bli överens om att det är något vi skall satsa på. Om vi skall få utrymme för det, har vi inte råd med en förtida avstängning av kärnkraften. Då kommer den nämligen att ersättas av annat än biobränslen, och det vill vi inte. Låt mig summera. Mot regeringens tomhänthet i dagens politiska debatt står det konkreta program som jag tidigare har redovisat. Regeringen har mött riksdagen i dag, inte med ett program för hur vi skall klara de ekonomiska problemen utan tomhänt. Och denna brist på ledarskap är för Sverige ett mycket allvarligt problem.

Fru talman! Bengt Westerberg föll ur ramen alldeles nyss och sade att han var överens med mig i energipolitiken. Jag tycker att det är sådant som stimulerar debatten. Ingvar Carlsson anser att han är regeringsduglig på energipolitikens område. Jag skulle kortfattat vilja tillägga att det återstår att se. Hittills har vi nämligen inte sett särskilt mycket. Däremot kan jag varmt instämma i den plädering för bättre arbetsmiljöer som Ingvar Carlsson gjorde. Jag hoppas mycket på vad både arbetsmiljökommissionen och arbetsmiljöresurserna, som vi har varit överens om att ta in, kan innebära på detta område. Väldigt många människor mår illa av och far illa av den dåliga arbetsmiljö som finns i dag. Det är klart att det är beklämmande att denna sorts åtgärder skall behöva vidtas, dvs. att man skall dra in pengar från företagen för att prioritera just detta område. Det hade varit ännu bättre om företagen själva hade tagit detta initiativ. Men det finns många exempel på att de inte har gjort det. Det är därför som detta har blivit nödvändigt, inte av någon sorts styrningsentusiasm utan just för att få saker och ting gjorda. Jag har vänner i min närmaste bekantskapskrets som verkligen har blivit hårt drabbade av miljön vid det löpande bandet. Denna miljö har mycket få likheter med den miljö som vi vistas i här. Det innebär att man i förtid så att säga måste lämna in och därefter inte känner någon framtid. Låt mig anknyta till denna fråga och säga att det egentligen är samma synsätt som ligger bakom vårt förslag om en avsevärd höjning av grundpensionen. Det handlar inte bara om en omfördelning och en utdelning av pengar, utan det handlar om att lyfta en grupp. Det handlar om att de många äldre människorna i vårt samhälle skall ges möjligheter till ökad aktivitet efter sin förmåga, alltså ett inslag i en äldrepolitik för aktivering och mot passivisering. Det är för att stimulera tankeverksamheten i regeringskansliet som vi gör vårt förslag så konkret som möjligt. Vi vet ju att detta är en stor fråga som tar ett antal år att genomföra. Det har sagts att socialdemokraterna har varit överens om att utreda en höjning av grundpensionen och att det skall ske. Då är det väl bra att vi bidrar med en skiss till lösningar, vilka vi anser finns. Ingvar Carlsson, underskatta inte den dynamiska effekten! Jag tror att den dynamiska effekten som åstadkoms av pensionärer som vill göra ett jobb är betydligt större än den som åstadkoms av många andra verksamma och som skall påverkas av skattereformen.

Fru talman! Jag begär inte att landets statsminister skall hinna läsa och sätta sig in i allt som produceras och som det informeras om. Men litet pinsamt blir det när jag måste tala om att just när det gäller arbetsmiljön fick miljöpartiet i valrörelsen beröm i LO-tidningen för att ha de radikalaste förslagen och det i särklass bästa arbetsmiljöprogrammet. Vi kopplar ihop den inre och den yttre miljön. Man kan inte särskilja dem, de hör ihop. Det kanske är mer spekulativt att tala om den inre miljön, men den inre och den yttre miljön hör ihop, och det måste vi inse. Och som sagt, enligt LO-tidningen hade vi det bästa arbetsmiljöprogrammet. Jag skulle faktiskt ändå vilja rekommendera statsministern att läsa arbetarskyddsstyrelsens analys av EG-anpassningen och dess konsekvenser för arbetsmiljön. I miljöpartiet känner vi oro för att vi skall få tillbaka asbest in på arbetsplatserna och de cancerframkallande lösningsmedlen styren och toluen. Där har vi i miljöpartiet krävt att arbetsmiljön skall undantas från EG-anpassningen. Socialdemokraterna och andra har mycket att göra på arbetsmiljöområdet. Sedan till Bengt Westerberg som talade om det semantiska i ordet galant. Vi kan diskutera vad galant betyder. I det här speciella fallet i Aktuellt-intervjun sade den som uttalade sig att det gick galant att avveckla två kärnkraftreaktorer 1995 och 1996. Men man klipper hur man vill i TV — det vet ju Bengt Westerberg också. Men jag kan hävda att det kunde gå galant även när det gäller hela kärnkraftsprogrammet. Det beror på vad man lägger in i ordet galant. Skattereform i grön riktning måste vi ha. Det är vad den samlade miljörörelsen kräver. SNF har gjort det gång på gång. Det gäller miljöskatt på utsläpp och miljöskadliga ämnen och varor. Vi måste sluta med att skattebefria energi till elintensiv industri. Vi måste beskatta ändliga energiråvaror och beskatta även råvaror till elproduktion på samma sätt som råvaror till värmeproduktion. Vi skall sänka skatten på arbete och sänka arbetsgivaravgifter. Vi skall investera i miljöomställningar. Det innebär att vi får en åtstramning med höjda skatter på energiråvaror och miljöutsläpp. Vi så att säga slå två flugor i en smäll: en indragning av köpkraften från hushållen men samtidigt ett incitament till både hushåll och företag att ändra sitt beteende och sina produktionsmetoder i en på sikt miljövänlig och resurssnål riktning. Låt oss börja med det. Jag noterar än en gång att ingen vill ställa sig bakom förslaget om lönesänkning. Men det finns tillfälle att ändra sig på den punkten.

Fru talman! Biopelle, Flisolle och Socker-Conny — jag undrar om det inte är för fler än mig som det bestående minnet av denna debatt blir just dessa tre ord. Ansvaret för detta har naturligtvis Carl Bildt. Han har inte hittat på namnen, det tilltror jag honom inte. Men Carl Bildt visar att han är totalt ointresserad av att skapa ett borgerligt regeringsalternativ. Då tränger sig sådana här litet udda saker fram som man kommer ihåg. Det kommer naturligtvis att vara en stor glädje för socialdemokraterna rent agitatoriskt, med eller utan nyval. Men jag är inte helt övertygad om att det är riktigt bra för landet och demekratin att det inte finns tillstymmelse till regeringsalternativ. Det är naturligtvis enklare att vinna i opinionsundersökningarna när man från opposition kan inta alla tänkbara ståndpunkter. Men man får så småningom betala ett oerhört högt pris på det sättet att man inte blir trovärdig och t.o.m. underminerar sina möjligheter att styra landet. Vi har i dag snuddat vid några intressanta frågor om demokratins pro blem, men debatten har inte gett utrymme att fördjupa oss i dem. Bengt Westerberg var inne på problemen i sitt inledningsanförande, och flera talare har sedan snuddat vid dem. Det vore bra om vi kunde finna former för att fortsätta den diskussionen. Till Lars Werner vill jag säga att vi många gånger har skapat majoritet i denna kammare och i tidigare kammare. Jag hoppas att vi skall göra det i framtiden också. Vi går nu mot en tid där också impopulära beslut krävs. Det är då hållbarheten i ett samarbete prövas. Vi ser fram emot att undersöka om det i olika frågor finns förutsättningar, så som det nuvarande valsystemet kräver, för en öppenhet mellan partierna så att man skall kunna föra den handlingskraftiga politik som medborgarna med all rätt ställer krav på att vi skall åstadkomma.

Herr talman! Partiets ledande roll börjar ifrågasättas. Förändringarna i öst smittar också av sig på Sverige. Socialdemokraterna har aldrig någonsin i opinionsmätningarna haft så få anhängare. Många är bekymrade över socialdemokraternas låga andel, men framför allt över att så många medborgare är osäkra. En del talar om demokratins kris. En del går så långt att de vill göra socialdemokratins kris till en kris för Sverige. Regeringens storstadsutredare Jan O Karlsson sade i oktober 1988: ”När motgångarna har drabbat socialdemokratin, då är det också en signal om att någonting har gått snett mer allmänt.” Ja, osäkerheten sprider sig, främst bland tidigare socialdemokratiska väljare. Men, herr talman, är det så konstigt? Själva osäkerheten är ju inbyggd i det socialdemokratiska partiet självt. Under en lång rad år har vi fått bevittna rosornas krig, och det pågår fortfarande. På en rad viktiga områden förmår inte socialdemokraterna att samla sig till att ge besked eller fatta beslut. Det gäller Radio och TV, Öresundsbron och energipolitiken. Inte minst i dag kan vi notera att regeringen inte förmått att ens på kort sikt samla sig till en ekonomisk politik, än mindre har den några svar på hur vi långsiktigt skall rädda utveckling och välfärd i Sverige. Vi har fått någonting som jag skulle vilja kalla SAP-ologi, sapologi, i Sverige. Den är att jämföra med den utdöende kremlologin. Det krävs särskilda spågummor för att utröna vart politiken är på väg. Det blev särskilt tydligt när Rune Molin tillträdde energiministerposten. Vi saknar ett politiskt ledarskap. Statsministern sitter som en förhandlare mellan stridande krafter och förmår inte möta framtidens utmaningar med ett samlat politiskt budskap. Då är det inte att beklaga att sympatisörerna vänder sig bort eller blir osäkra. Det är i stället ett sundhetstecken och någonting helt naturligt. En del socialdemokrater kräver i detta läge starkare regering för att häva handlingsförlamningen. Grundlagsändringar för att möjliggöra överrepresentation för det största partiet kan naturligtvis inte lösa socialdemokratins inre kris och ta bort det faktum att det är politiken det är fel på och inte valsystemet. Nej, det behövs andra förändringar. Jag skall beröra en förändring som behövs. Det gäller allmänintresset och särintresset och det socialdemokratiska partiets bundenhet till LO. Parollen från LO är att vad som är bra för LO-medlemmarna är också bra för Sverige. Företrädare för Norrlandsuppropet skrev häromdagen att socialdemokratisk politik skall förändras till LO-medlemmarnas fördel. Inte till de lågavlönades eller de glömdas eller de lågutbildades fördel, utan till LO medlemmarnas. I Dagens Nyheter kunde vi i morse läsa att regeringen och LO den här gången måste vara helt överens om de kommande förslagen från regeringen om den ekonomiska politiken, eftersom läget är så utsatt för regeringen. Bo Toresson sade i en TT-intervju häromdagen att det var parternas svar på Haga som var avgörande för om regeringen har tillräckligt underlag för att sitta kvar. Parlamentet och riksdagen, det svenska folkets representanter, betyder ingenting. Andra tecken på parlamentets underordnade roll är Göran Perssons spel med de fackliga organisationerna och kommunaliseringen av skolan i höstas. Gång på gång speglas det socialdemokratiska korporativa tänkandet. En väsentlig förutsättning för att vi skall klara ekonomin och välfärden är att den offentliga sektorn kan genomgå en radikal förnyelse. Under 50-60 och 70-talet kunde den goda svenska utvecklingen till en del förklaras av att de fackliga organisationerna deltog i strukturomvandliangen. I den offentliga strukturomvandlingen är de fackliga organisationerna, och inte minst Kommunalarbetareförbundet, en bromskloss. Att slå vakt om gamla organisationsstrukturer är en politik för stagnation. Man missbrukar t.ex. medbestämmandelagen. I Stockholm genomfördes 14 MBL-förhandlingar under tio månader för att stoppa ett pysslingdaghem. I Lund ville socialdemokraterna med det socialdemokratiska kommunalrådet i spetsen, som tidigare varit anställd hos Kommunal, lägga ner ett försök med allmän förskola. Bakgrunden är bl.a. att försöket går ut på att använda bara utbildad förskolepersonal som organiseras utanför LO. Det måste enligt socialdemokraterna också finnas ett antal barnskötare som organiseras av Kommunalarbetareförbundet, ett LO-förbund. Men det är inte de fackliga organisationerna jag här vill ställa till svars, utan socialdemokraterna och deras bundenhet till LO och den risk för ut pressning som bundenheten leder till. Man köper och säljer politik i utbyte mot materiella vilkor. I Västerås ville socialdemokraterna i höstas tillsätta en annan socialchef än Kommunal. Kommunal hotade då med att dra in partistödet. I Timrå ville socialdemokraterna sälja det kommunala bussbolaget till ett privat bolag. SKAF:s avdelning 29 upphävde som straff kollektivanslutningen. I skattereformen finns en central princip om breddning av skattebasen. Men när det gäller avdragsrätten för fackliga avgifter gör man tvärtom. Avdragsrätten skall utökas. Det ger i sin tur facket större möjligheter att höja de fackliga avgifterna och betala högre partistöd till det socialdemokratiska partiet. När socialdemokraterna tvingats gå ifrån det direkta socialiserandet av näringslivet klamrar de sig envetet fast vid att socialismen skall upprätthållas inom den sociala tjänstesektorn, men det kallas nu för medborgarrätt. Det är nästan skrattretande att höra samma argument mot privata kooperativ i Sovjetunionen från dem som är rädda för perestrojkan som från socialdemokrater som är mot enskilda alternativ inom den offentliga sektorn. Det politiska systemet i Sverige är redan överlastat. Det är inte nog med att socialdemokraterna vill fatta beslut i människornas ställe, deras politik leder också till att det politiska systemet komprometteras. Vi politiker klarar inte av att vara både producenter och detaljister och dessutom konsumenternas företrädare. Herr talman! Vi har alla ett ansvar för att försvara och utveckla folkstyret i vårt land. Vi kan inte åse att misstron mot oss politiker och demokratin växer i Sverige samtidigt som demokratin håller på att erövras av människorna i öst. Vi har i detta syfte i årets motionsflod föreslagit en ny grundlagsutredning. Jag vill ställa en fråga till socialdemokraternas företrädare. Är det nu inte dags att införa personval i Sverige så att anonymiteten minskar och det personliga ansvaret från oss politiker gentemot våra väljare ökar? Vill Hans Gustafsson medverka på denna punkt och lämna sin korporativa och kollektivistiska syn på politiken?

Herr talman! För ett antal år sedan skrev jag en uppsats i ett samlingsverk om demokratin och dess problem, och jag hade bl.a. ett avsnitt med ungefär följande sakinnehåll. Jag konstaterade att ingenstans i världen hade en kommunistisk regim upprättats på demokratisk väg och att ingenstans i världen hade en kommunistisk regim avskaffats och ersatts med demokrati. När det gäller det första påståendet har jag fortfarande rätt. Folket har aldrig någonstans i fritt val inrättat en kommunistisk regim. När det gäller det senare påståendet får jag kanske revidera det. Demokratin har visat sin sprängkraft. I det ena östlandet efter det andra kastar man av de gamla diktaturregimerna, och man trevar sig fram mot en bättre ordning och, som vi hoppas, så småningom en stabil demokrati. Om detta lyckas kommer det nog att vara det största som vi kan se tillbaka på under det årtionde som kommer. Om 90-talet blir det årtionde när demokratin stabiliseras i Europa för gott har vi upplevt någonting mycket stort, som kommer att få återverkningar på alla möjliga håll och kanter. Det stora experimentet i öster visar också att marxismen som sådan har gjort fiasko. Det grundläggande felet med marxismen är naturligtvis att man där ansåg sig ha funnit en teori som höll i alla lägen, som var absolut och sann och som dessutom var vetenskapligt sann — den gick inte att ifrågasätta. Detta är ett memento över huvud taget i all demokratidebatt. En alltför stor trosvisshet är ofta på gränsen till galenskap. Fanatism bereder vägen för olyckliga beslut, olyckliga låsningar. I ett demokratiskt system måste man bl.a. vara beredd på ständiga omprövningar. : Det skall för övrigt bli intressant att senare här i debatten få höra Bo Hammars uppgörelse med sina gamla kommunistiska partibröder i öst. Jag hoppas att han går in på detta. Även om denna utveckling är glädjande — vi vet ännu inte riktigt var den kommer att stanna — har vi våra egna problem. Även i etablerade stater diskuteras grundläggande ting inom demokratin och en del fenomen som i och för sig kan vara allvarliga. Man upplever på många håll en större likgiltighet inför samhälleliga spörsmål. Det är en ökad misstro mot dem som har tagit på sig uppdraget att representera. Det råder ett slags allmän vilsenhet. Detta är naturligtvis viktiga saker att överväga för oss som är bekymrade och engagerade; bekymrade för demokratin och engagerade i dess vidareutveckling. Vi måste naturligtvis alltid försöka finna former för medborgarnas medverkan, så att många kan vara med, många kan ha inflytande, många kan ha insyn och många kan känna sig inspirerade att delta i det politiska arbetet. Jag blir litet nedstämd när jag ibland hör mycket aktiva politiker själva tala illa om politikersysslan som sådan. Att vara vald som representant, att ha utrustats med medborgarnas förtroende, måste ändå vara något av det finaste som finns. Jag tycker att vi alla har all anledning att vara stolta över det. Sedan kan vi naturligtvis sköta det bättre eller sämre. Vi förtjänar ofta kritik, och den kritiken skall vi bemöta, men vi skall akta oss för att göra det på ett sådant sätt att vi själva ifrågasätter viktiga element i det demokratiska systemet. Mycket av vad som händer i samhället är svårt att överblicka, och de slutliga effekterna av det är också svåra att överblicka. Vi har fått ett mediasamhälle av helt annan karaktär än tidigare. Det är ofta så att frågeställningarna och problemen reses i massmedia och politiker kopplar på. Birgit Friggebo har varit inne på organisationernas ökade inflytande, t.ex. socialdemokratins bundenhet till Organisationssverige, särskilt till LO. Det förtjänar att lyftas fram. Samtidigt är det dock mycket viktigt att betona att det är vi politiker som har ansvaret. I denna kammare beslutar vi vad vi vill, vad vi kan komma överens om och vad vi kan få majoritet för. Vi är inte bundna av några organisationers ställningstaganden. Vi är fria att ta ställning så länge vi följer grundlagen och vårt eget samvete. Här tror jag att vi har ett problemkomplex som vi bör fundera över. Skall vi verkligen nöja oss med denna saxning på arbetsmarknaden som nu förekommer och som alla inser är alldeles galen? Den frågan har varit uppe i debatten tidigare i dag. Vi kan alltså inte öka lönerna med 15 20 om produktionsökningen är 196 utan att det får samhällsekonomiska konse kvenser av mycket allvarligt slag. Vi politiker måste naturligtvis vara beredda att ta ansvaret för detta. Sedan finns det naturligtvis en lång rad frågor på det rent organisatoriska planet som förtjänar sin lösning och som kan göra demokratin bättre. Vi har från centerpartiet väckt en lång rad ganska omfångsrika motioner till årets riksdag där vi har lagt fram konkreta förslag på många områden. Jag hinner inte i detta korta anförande ta upp de frågorna, utan dem får vi tillfälle att diskutera senare. Våra förslag mynnar ut i att det behövs en allmän översyn av vissa delar av den nuvarande grundlagen som skall innefatta personvalsfrågan, som också är viktig, frågan om skilda valdagar och en lång rad andra saker. Vi har försökt få i gång en debatt om hur demokratin skall se ut på länsplanet, vilka relationerna skall vara mellan kommuner, landsting och stat och hur fördelningen skall vara mellan landsting och länsstyrelser. Vi har inte fått någon som helst resonans i kammaren för den principdebatten. Statsministern annonserade i ett av sina sista anföranden tidigare här i dag att socialdemokraterna kunde tänka sig att gå över till ett annat valsystem. Han ventilerade den gamla tanken på majoritetsval. Jag vill passa på att fråga Hans Gustafsson som företrädare för regeringspartiet: Hur långt framskridna är dessa planer på att ersätta det proportionella systemet med ett majoritetsvalsystem?

Herr talman! Vår lilla värld är så stor att två utvecklingar kan äga rum samtidigt: Där ute: Centrala maktsystem ramlar och demokratier växer fram. Här hemma: I demokratiernas rabatter växer centrala maktsystem upp. Där ute: Miljontals passiva medborgare börjar ta ansvar för sitt samhälle och aktivt bygga upp en ny och hoppfull framtid. Här hemma: Miljontals fria medborgare får allt högre materiell standard men blir allt mindre intresserade av hur deras samhälle fungerar. Där ute: Författare, varvsarbetare, fysiker, människor med varierande bakgrund, ger sig politiken i våld och vill styra sitt samhälle. Här hemma: Den professionelle politikern fjärmar sig alltmer från sina gräsrötter, och hos medborgarna växer det fram en misstro mot maktens utövare. Bertil Fiskesjö var också inne på den bedömningen. Lika glädjande som det är att demokratier växer fram i Östeuropa, Latinamerika och kanske t.o.m. i Sydafrika, lika betänklig är den tendens mot minskad demokrati som man ser i vårt svenska samhälle. Jag kanske har överdrivit i min nidbild av vårt samhälle, men det är för att jag fortfarande tror på dess framtid och fortfarande hoppas att vi kan ändra på mycket. Låt mig ge två exempel på att allt inte står väl till på vår bakgård. Sedan skall jag ge mina och miljöpartiets recept på vad som skall göras. Demokratins styrka ligger nämligen inte i de rättigheter som varje medborgare kan kräva, utan i det medansvar som varje meborgare känner och ger aktivt uttryck för. Mitt första exempel gäller kapitalismens urartning i form av transnationella bolag: Det är en brist på ansvar för allt som inte är strängt ekonomiskt. De anställda i ett stort bolag kan i lojalt arbete uföra handlingar som skadar människor och miljö utanför bolaget. Deras ansvar är inför deras chefer. Chefernas ansvar är gentemot styrelsen. Styrelsens ansvar är gentemot aktieägarna, som inte har något annat intresse än att investerat kapital skall förräntas. Detta är ett typiskt exempel på ett odemokratiskt system. Den kortsiktiga vinsten fås på beskostnad av långsiktigt sund ekonomi. Ändå gäller allt detta, när det fungerar som det är tänkt. Men allför vanligt är att de som sitter på höga poster och de, vilket är ännu värre, som har stort inflytande använder sin position för att skaffa sig fördelar på ett mer eller mindre kriminellt sätt. Det är svårt för mig att förstå att högavlönade chefer ser ett värde i att fuska med sin skatt eller sina reseräkningar. Då är det lättare att förstå de underlydandes besvikelse över sådant oetiskt handlande. Skadan går långt utöver den ekonomiska — brist på förtroende och brist på ansvarskänsla blir resultatet hos många anställda. Vi måste föra in etiska begrepp även hos de ekonomiskt styrande i samhället. Mitt andra exempel rör vad som har hänt med samhällets styrning och medborgarnas tilltro till denna. Frågorna måste ställas: Vad är det som gör att allt färre är beredda att delta i vårt samhälles styrning? Varför ses politikernas agerande med växande misstro? Varför blir andelen av de röstberättigade som inte ens använder sig av sin rösträtt allt större? Jag tror att det har att göra med att politiken inte berör vardagsmänniskan. Riksdagens fikonspråk, otydliga ideologier, möten med väljare bara vart tredje år, allt detta försvagar tron på demokratin och kontakten med den. Det hjälper inte upp riksdagens rykte att vissa partier utnyttjar partipiska, reducerande den enskilde riksdagsledamoten till röstboskap. Det hjälper inte heller att ledamöter som har mer respekt för sin fritid än för sin uppgift i kammaren låter kvitta ut sig. De förklarar då att vilket ärende det än gäller, har man motsatt uppfattning mot en ledamot tillhörande det motsatta blocket. Den sortens praktik undergräver vårt anseende som demokratisk institution. Låt mig nu ge några tips om vad vi skall göra åt allt detta, problem som alla i denna kammare borde ha intresse av att lösa: Miljöpartiet de gröna anser att passiviteten och bristen på intresse för samhället är en olycklig inställning hos dagens medborgare. Distansen mellan beslutsfattare och dem besluten berör har blivit alltför stor. Vi menar att utvecklingen mot en högre grad av ansvarstagande och mer medinflytande måste börja med att de politiska förtroendeuppdragen sprids mycket mer än som nu är fallet. Riksdagsledamöter och andra med politiska heltidsuppdrag bör endast verka i en sådan roll under en kort period av sitt liv, tre, sex eller högst nio år, och sedan återvända till andra funktioner i samhället. Det är viktigt att alla har sin bas i själva samhället. Rollen som fritidspolitiker bör däremot intas av så många ansvarskännande medborgare som möjligt. Om praktiskt taget alla människor under något eller flera år av sitt liv satte sig in i hur samhället styrs, hur beslut fattas, skulle förståelsen av demokratins spelregler bli tydligare och allas ansvar för samhället öka. Den verkliga makten och det verkliga ansvaret bör föras ner till så små enheter som möjligt. Byalaget är en mer demokratisk institution än kommundelsnämnden, kommundelsnämnden är mer demokratisk än kommunen, kommunen är mer demokratisk än länet, länet är mer demokratiskt än staten, staten är en mer demokratisk institution än överstatliga myndigheter av typ EG. Tyvärr går utvecklingen åt motsatt håll. Allt större enheter får alltmer av makten. Den lilla enheten och den lilla människan står där utan makt, utan ansvar och blir en allt passivare åskådare till en utveckling som snart blivit så storskalig att den inte längre kan tyglas. Miljöpartiet de gröna vill sträva mot en småskaligare struktur där länsparlament blir viktiga enheter som tar över mycket av riksdagens beslutsområde med mer regional anknytning och lokal kunskap. Jag är förvånad över Bertil Fiskesjös uttalande, att han inte har fått någon anklang för sina idéer om länsoch regionansvar. Våra idéer om länsparlament är något i den vägen. Vi vill alltså också ge kommunerna större självbestämmanderätt. Bl. a. vill vi ge dem rätt till företagsbeskattning. Vad som händer just nu i Sverige är faktiskt att entusiasmen försvinner, inte därför att det saknas uppgifter i samhället — för det finns det — utan för att det är så tungt att genomföra dem. Det som också händer är att man inte längre känner ansvar för vad som sker. Det är för svårt att påverka utvecklingen, så man intar en låt-gå-attityd i stället. Det är upp till oss politiker att vända denna trend, att visa för oss själva och för dem som vi representerar att det finns en framtid, en ljus tramtid, om vi alla tar ansvar för utvecklingen och leder den på nya bättre spår, i stället för att allt tillåts rulla i sekelgamla hjulspår. För framtiden hoppas jag att vi får ett öppnare samhälle där beslut tas i öppna församlingar och inte i slutna sammanträdesrum. Kanske kommer de nya demokratierna i öst att finna en bättre väg än vår, en väg som vi skulle kunna följa.

Herr talman! Bara ett par ord med anledning av Gösta Lyngås anförande. Det är riktigt att miljöpartiet, som i mycket annat, har tagit över tankegångar från centerpartiet. Vad gäller länsdemokratitanken är vi naturligtvis enbart tacksamma för att det har skett. Men det som var så nedstämmande, när vi behandlade frågan här i riksdagen för ett halvår sedan, var att det var omöjligt, trots att vi från centerpartiets sida försökte, att få till stånd en principiell debatt om hur demokratin skall vara organiserad på kommunoch länsplanet. Det är mycket viktiga frågor och det är frågor som är brådskande, enligt vår mening. Trenden är helt uppenbar. Mer och mer går över till centraldirigerade förvaltningsbeslut, åtminstone på länsplanet. Det är mycket märkligt att andra partier — jag bortser då från miljöpartiet — inte vill diskutera de här frågorna. En liten sak till vill jag ta upp. Jag kan instämma i mycket av det Gösta Lyngå sade beträffande att engagera enskilda människor. Det är helt riktigt, och det berörde jag också i mitt anförande. Det gäller att finna former för detta. Men det är också mycket viktigt att vi inte instämmer okritiskt i de körer av kritik som finns mot de människor som har tagit på sig jobbet att representera i kommuner, i landsting, här i riksdagen och på annat sätt. Då ledsnar de, dvs. de bästa ledsnar. De säger: Varför skall vi jobba och slita, avsätta helger och kvällar, när det bara är otack som lön? Jag tycker i varje fall att vi som har insikt i politikernas arbetsvillkor på olika plan inte skall bidra till att sprida mytbildningar om hur politikerna i realiteten är. Vi skall försöka visa oss sådana som vi är och även redovisa vilka arbetsuppgifter som vi har att utföra.
Herr talman! Efter det inlägget ser jag fram mot förnyade diskussioner om regionala styrelser. Det är mycket skojigt. Det är också mycket bra att centern har haft dessa tankar länge. Great minds think alike. Min kritik mot en del politiker riktades inte mot de bästa politikerna. Bertil Fiskesjö kan känna sig helt lugn. Mycket av den kritik som jag lade fram kanske snarast var befogad. Vi måste kunna framföra befogad kritik. Vi måste också kunna försvara politikerrollen som en otroligt viktig roll. Det är alldeles klart att vi inte hade varit här om vi inte hade trott att det är viktigt att samhället skall styras och att det skall styras så bra som möjligt. Vi är säkert överens på den punkten.

Herr talman! Jag kan helhjärtat instämma i den sista delen av Hans Gustafssons anförande. Det är naturligtvis alldeles riktigt att nya dimensioner har gjort sig gällande i det politiska systemet och i människornas hjärtan. Det är inte första gången vi har dessa frågor uppe till debatt, och det är bra att en företrädare för det som tidigare nedsättande kallades för ett ”betongparti” nu så uppriktigt också ansluter sig till åtminstone dessa frågeställningar. Jag begärde egentligen ordet med anledning av det svar jag fick på min fråga. Statsministern förordade ju, visserligen med reservationer, en övergång till ett majoritetsvalssystem som ett slags lösning på problemen i vårt land. Jag vill bara deklarera att jag inte tror att man på något sätt kan visa att en sådan omläggning av valsystemet innebär någon lösning. Vi har gott om exempel på länder i världen där man har majoritetsvalssystem och där det har gått riktigt illa, där det t.o.m. gått så illa att inte ens socialdemokraterna vill att man anför dem som exempel. Vi kan se på t.ex. de senaste årens utveckling i England: arbetslöshetens höjd, de växande klyftorna mellan olika folkgrupper och i varje fall fr.o.m. det senaste året mycket stora allmänna ekonomiska problem. Man löser alltså inte grundläggande samhällsekonomiska problem genom att ändra på ett valsystem. Då får man i stället, anser jag, betrakta valsystemet från demokratisk synpunkt — kalla det gärna en teoretisk synpunkt, men jag tror att den är högst praktisk: Så många meningsriktningar som möjligt skall ha chansen att komma in och bli representerade. Samtidigt är jag medveten om — det brukar jag säga från kammarens talarstol när vi har de frågorna uppe till diskussion — att här finns en gräns: Jag är anhängare av vår 4-procentsspärr; det tvekar jag inte att deklarera. Det är alldeles givet att vi annars kan få en sådan uppsplittring av representationen på småpartier att vi blir näst intill oförmögna att fatta beslut. Ytterligare en aspekt av tillämpningen av majoritetsvalstanken på vårt land: Socialdemokraterna är enligt opinionsundersökningar nu nere i 35 Io av väljarkåren. Statsministern kan ju inte gärna mena att vi skulle ha ett valsystem, som är så utformat att en gruppering i samhället som kan mönstra 35 90 skulle få 51! Det visar förslagets omöjlighet, i varje fall i vårt land.
Herr talman! Jag blev mycket glad över att höra Hans Gustafssons uttalande om den stärkta ställningen för kommunerna. Jag skulle kanske vilja höra litet mer om detaljerna. Betyder det någonting med avseende på inställningen till kommundelsnämnder? Är ni beredda att gå ut på det gräsrotsnära planet? Jag vill också gärna höra om Hans Gustafsson har någonting att säga om kommunal beskattning av företag. Företag svarar ju ofta för en hel del av de miljöskador som en kommun får reparera, och kommunerna har inte nu längre någon företagsbeskattningsrätt.

Herr talman! Det var ett mycket glädjande besked Hans Gustafsson gav när han sade att han alls inte utesluter inslag av personval i framtiden. Det börjar bli vanligare att socialdemokrater ger uttryck för sådana tankar. Jag skulle då vilja fråga: Vilka initiativ kommer Hans Gustafsson att medverka till att vi tar här i riksdagen nu under våren, när vi behandlar bl.a. motioner om detta från de borgerliga partierna? Är socialdemokraterna då beredda att också ta nackdelarna för det egna partiet av att personval införs? I en del arbetarkommuner går nomineringarna till på det sättet att de olika fackliga organisationerna är garanterade vissa platser. Det betyder att inte ens partimedlemmarna har något inflytande över vilka personer som skall utses, än mindre väljarna. Bertil Fiskesjö sade — eftersom jag inte har rätt till någon replik på Bertil Fiskesjös anförande vill jag bara göra detta referat — att vi här i riksdagen är fria att ta ställning. Är alla partier riktigt fria att ta ställning, när en del partier är så beroende av vissa organisationer, inte minst för de ekonomiska förutsättningarna för det egna partiets verksamhet? Vad är det t.ex. för tanke som ligger bakom förslaget att höja avdragsrätten för fackavgifter, när man i hela skattereformen i övrigt försöker bredda skattebasen, dvs. minska avdragsrätter och förmåner? Just på denna punkt vill socialdemokraterna gå i motsatt riktning — är det inte för att berika LO, som i sin tur skall kunna skicka tillbaka pengarna till partiet och därmed stödja det i valrörelsen? Hans Gustafsson sade också att den förnyelse som nu pågår inom den kommunala sektorn var bra. Jag skulle då vilja fråga Hans Gustafsson om hans syn på det exempel som jag tog upp från Lund, där kommunen själv inrättade s.k. allmänna förskolor och tanken var att man ville ha bara utbildade förskollärare — det ingick i pedagogiken. Socialdemokratin ansåg då efter kritik från Kommunalarbetareförbundet att man måste föra dit också barnskötare, och därmed förhindrade man den förnyelsen av en barn omsorgsgren. Till saken hör att man dessutom var arg på att avgiften till den här barnomsorgen bara var 200 kr. i månaden, mot 1 000 kr. i den vanliga barnomsorgen, trots att kommunen också gjorde en vinst. Vad är det som gör att socialdemokrater ute på fältet så ofta hindrar förnyelse, framför allt när fackliga organisationer är emot denna förnyelse? Till sist vill jag bara kommentera talarlistan och säga att det är begripligt att Bo Hammar inte deltar i den här debatten om demokratin i Sverige i dag.

Herr talman! Jag tackar för de upprepade lugnande beskeden från Hans Gustafsson om förändringar av valsystemet. Men statsministern talade faktiskt om majoritetsval som en möjlig lösning på de politiska problem som han av någon anledning såg framför sig. Att detta inte är en enstaka meningsyttring från socialdemokratin visas av att Olle Svensson, konstitutionsutskottets ordförande, vid den senaste debatten i höstas om demokratifrågor ventilerade samma tankegångar. I sitt anförande tangerade Hans Gustafsson det som brukar vara stommen i socialdemokratiska resonemang om valsystemet, nämligen starka regeringar. Om en regering är stark eller inte beror naturligtvis på dess inre sammanhållning och möjligheter att få igenom sina förslag i riksdagen eller dess förmåga att anpassa sina förslag efter riksdagsmajoritetens uppfattningar. Om man lägger något slag av granskningsmall över olika typer av regeringar finner man att det är en myt att de regeringar som har sagt sig vara starka alltid har varit det. Det har att göra med vilka frågor regeringen ger sig i kast med och hur stämningarna är inom regeringen. Jag har en känsla av att motsättningarna inom den nuvarande regeringen är minst lika stora som de är mellan de icke socialistiska partierna här i riksdagen. Så till frågan om personval. Vi är några här som under tidernas lopp har ingått i olika utredningar och där förordat personval. Första gången var i mitten på 1970-talet. Vidare har vi föreslagit detta i folkstyrelsekommittén, som inte är så gammal. Trots konkreta om än ganska modesta förslag om ett fakultativt system för personval har det inte gått att få respons för sådana. Det krävs nog mer än ett passivt åskådande för att kunna gå vidare på den vägen. Det behövs positiva insatser från alla dem som tycker att också väljarna skall få chansen att ta ställning till vilka individer som de vill utse som sina representanter och inte bara partierna. I vår motion om kommunal demokrati till årets riksdag finns en lång rad förslag. Bl.a. handlar det om vikten av att kommunerna kan fungera bra samt om att medborgarna skall ha inflytande och insyn, vilket också Hans Gustafsson har påpekat. Jag hoppas därför på ett kraftfullt och enhälligt stöd från socialdemokraterna när det blir dags att fatta beslut i de frågorna.
Herr talman! Jag tillhör också dem som i morse blev litet förvånade när statsministern tog upp frågan om valsystemet till debatt, Han har ju tidigare med emfas försvarat det proportionella valsystemet. Men någon tanke måste det ligga bakom hans uttalanden i dag. Det finns andra som tidigare har talat om överrepresentation för det stora partiet och behovet av starka regeringar. Carl Johan Åberg är exempelvis en sådan person. Vad de glömmer bort är att detta inte löser den socialdemokratiska inre krisen. Med en stor och stark socialdemokratisk regering får vi ändå inte fler förslag att ta ställning till här i riksdagen. Ni socialdemokrater kan ju inte komma till skott och tala om vad ni vill. Jag tycker inte att vi skall beklaga dagens situation, där parlamentet har fått ett större inflytande och en större makt över politiken. Varför tar jag upp frågan om barnstugor i Lund till debatt? Det kan verka litet apart. Jo, jag gör det därför att det handlar om allmänintresset kontra särintresset. Vårt största parti är mycket beroende av vissa särintressen och är berett att ställa upp för dessa särintressen på allmänintressets bekostnad. Vi har i dag en offentlig sektor i kris. Det är köer, och människorna får inte valuta för skattepengarna. Trots det höga skattetrycket får de inte den vård och omsorg som de skall ha. Om systemet inte fungerar minskar tilltron till oss politiker. På sikt leder det till en erodering av det demokratiska systemet. Det är därför som jag tar upp frågan om barnstugorna i Lund till diskussion. Det blir ibland tydligare om man kan ta fram exempel från det verkliga livet som berör människorna. Allt blir då så uppenbart. Hans Gustafsson anser sig inte ha något ansvar för att ta egna initiativ när det gäller att driva på sin personliga uppfattning om personval. Den frågan kan andra socialdemokrater här i riksdagen driva, menar han. Men Hans Gustafsson får väl ändå försöka vara representant för socialdemokraterna i den debatten. Det skulle ha varit intressant att få ett besked av honom på den punkten. Hans Gustafsson säger att vi får ta upp demokratifrågorna och grundlagsfrågorna till behandling när tiden är mogen för det, och han tror att den så småningom blir det. Jag påstår att tiden är övermogen. Inte minst socialdemokratin borde ha upptäckt det med tanke på den pågående enorma flykten från partiet. Den är ett uttryck för en misstro inte bara mot socialdemokraterna utan tyvärr också mot det politiska systemet. Även vi andra drabbas. Det behövs ett större inslag av personligt ansvar från oss politiker. Vi får inte försvinna in i en grå kollektiv massa. Vi får inte skylla på våra kamrater när vi röstar mot egen övertygelse och inte vågar ta ett personligt ansvar gentemot de väljare som har röstat in oss i denna kammare.

Herr talman! ”Vad som är sanning har ingen förstått, och ingen skall veta något om gudar och alla de ting jag här kunde nämna. Finner du än åt din tanke det mest fulländade uttryck, vet du dock ingenting själv. Förstockade äro vi alla.” Detta är ett fragment av den grekiske filosofen Xenofanes från Kolufun, som levde åren 570-480 f. Kr. Översättningen har Hjalmar Gullberg gjort. Inspirerad av dessa visdomsord tänker jag tala om ett ämne som jag inte alls behärskar, nämligen etik i politiken. Ordet etik kommer från grekiskan — ethos — och betyder sedelära och behandlar frågan om vilken måttstock vi använder för att avgöra om en handling är god eller dålig. Latinare talar om moral, morallära, och det är alltså samma begrepp. Mången enskild har dragit slutsatsen att frågan om en handling är god eller dålig avgörs av om den främjar vår egen — eventuellt även andras — lycka.

Ty det blir ju dessa andra medborgare som får betala vad den enskilde gör genom att undandra sig sina medborgerliga skyldigheter, uppge för låga inkomster eller t.ex. yrka för höga avdrag. En följd av att politiker inte lever upp till de höga etiska krav som borde ställas på dem är att förtroendet för politiker sjunker alltmer. I en studie om allmänhetens attityder till politiker under åren 1973-1980 konstaterade författaren, Torsten Österman, att förtroendet under denna period hade mer än halverats. En nära till hands liggande slutsats var att se den alltmer kritiska inställningen till politiker som ett uttryck för en mer allmänt utbredd benägenhet till att kritiskt ifrågasätta och att vilja lägga sig i politiken. Denna hypotes, som bl.a. framfördes av professorerna Leif Lewin, Gunnar Heckscher och Nils Elvander, är dock sannolikt felaktig, som Österman påpekar, även om man inte kan dra några bestämda slutsatser. 1987 fick vi en ny studie — Väljare och val i Sverige av Sören Holmberg och Mikael Gilljam. Enligt denna studie instämde år 1968 hela 46 96 av de tillfrågade i påståendet att partierna bara är intresserade av folks röster och inte av folks åsikter. 17 år senare hade misstroendeklyftan ökat till 66 96. Det s.k. politikerföraktet har i valundersökningar också mätts genom att frågan ställts, om de som sitter i riksdagen och beslutar tar hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker. År 1968 trodde 37 96 av de svarande att riksdagsledamöterna negligerade dem. I valundersökningen av år 1986 hade siffran nära nog fördubblats. Det betyder att blott en tredjedel av dem som tillfrågats uttalade sitt förtroende för politiker i allmänhet. I den debatt som följde i massmedierna bekräftades denna låga uppfattning om politikerna. I Göteborgs-Posten skrev Margareta Grogarn, fil. dr. och lärare, i en replik till Anna Lindh rörande frågan om det ökande politikerföraktet: ”I dag upplever inte jag, att den politiska debatten är vare sig hederlig eller allvarligt menad. Den har blivit en show där man vädjar till våra sämsta instinkter eller en ren krigföring, där det viktigaste har blivit att vinna på publikfriande knock-out. Språket har blivit allt grövre, invektiven har haglat och påhoppen har varit legio. Delar av journalistkåren har hejat på. Sakfrågorna har kommit i andra hand. Ett förakt har börjat spira.” Ett halvår senare skriver Ulf Adelsohn i en krönika i Aftonbladet den 21 mars 1988: ”Det finns, mig veterligt, ingen annan yrkesgrupp som smutskastar varandra som politiker. Och som sedan visar upp ett förvånat ansikte över att en stor del av gyttjan faktiskt också stänker på den som kastar.” I den här debatten bör man skilja mellan åtminstone två saker. Den ena är frågan om tilltron till vår demokrati. Den andra är frågan om den respekt som människor har till politiker i egenskap av människor med möjlighet att tillgodose sina privata intressen. Detta är en fråga om vad som är vår allmänna samhällsmoral, dvs. vilken etik som styr vårt handlande. Den distinktionen gör emellertid inte Arne Wirén när han i Expressen den 4 februari i år kommenterar den senaste SIFO-mätningen. Han skriver nämligen: ”Aldrig har politikerföraktet varit så uttalat i en opinionsmätning. 17,2 Yo av landets röstberättigade — mer än en miljon människor — kan inte säga något parti som de sympatiserar med.” Låga opinionssifffror behöver ingalunda vara ett uttryck för politikerförakt. I Schweiz går valdeltagandet sällan över 40 96 utan att någon människa där talar om politikerförakt. I Sverige är vi bortskämda med höga siffror för valdeltagandet och börjar tala om kris för demokratin när detta sjunker med 4 Jo. Det är naturligtvis nonsens, samtidigt som vi utestänger 3,99 20 röstande från inflytande genom vårt valsystem. Detta är snarare förakt för väljarnas uppfattning än för politikerna — förakt för minoriteters annorlunda uppfattning. Den andra frågan gäller respekten för de människor som får politiska förtroendeuppdrag. Här kan man utan tvivel tala om en minskande respekt. Men det behöver ingalunda vara liktydigt med ett ökande förakt, utan det kan vara fråga om ett minskat förtroende. Men varför håller vi politiker inte måttet? Är vi fler i riksdagen än vad landet kan erbjuda i fråga om kompetens och moral? Professor Folke Schmidt hävdade på sin tid att Sverige inte förmådde bära upp en så stor högsta domstol som 24 justitieråd med hänsyn till tillgången på intellektuell kapacitet om man jämför med andra länder. Jämför vi med andra länder, har vi onekligen för många riksdagsledamöter. Kanske vi också har det med hänsyn till i varje fall rimliga etiska krav på vårt uppförande. Ett första krav på oss riksdagsmän är naturligtvis att vi skall följa de lagar som vi själva varit med om att stifta och följa de regler och förordningar som vi själva varit med om att tillstyrka. Här måste vi politiker föregå med gott exempel. Det betyder att man har rätt att ställa större krav på politiker än på den vanlige medborgaren. En garanti kan vara att ingen nomineras till ett förtroendeuppdrag utan att först ha förklarat sig vilja hundraprocentigt följa gällande lagar och förordningar och inte sko sig på det allmännas bekostnad. Kanske behöver den enskilde riksdagsledamoten stöd för denna sin strävan. Jag tänker på att vi kunde komplettera vår matsedel med en lista på fyra krav på etik, som vi borde följa varje dag, som ett etiskt minimum för det vardagliga arbetet i politiken. Jag erinrar mig de fyra absoluter som Oxfordgrupprörelsen en gång i tiden formulerade: absolut ärlighet, osjälviskhet, kärlek och renhet. Renhet skulle jag då vilja tolka i betydelsen att inte låta sig dras in i smutsiga affärer. Jag skulle dock inte vilja formulera något av dessa krav i absolut form. Det är exempelvis inte något uttryck för absolut kärlek till USA att vi tjänar miljoner dollar på Absolut vodka.

Herr talman! Vikten av att vi i kammaren diskuterar demokratifrågor och etikfrågor kan inte nog understrykas. Bengt Westerberg lyfte fram etiken i partiledardebatten i morse. Även statsministern visade intresse för detta i sitt svar, och detsamma gjorde nu moderaten Hugo Hegeland. Det finns oroande signaler om politikerförakt och politikermisstro samt nu senast om väljarvilsenhet. Att 17,2 96 av de tillfrågade i helgens SIFO undersökning inte vet vilket parti de vill rösta på är en signal som vi måste ta på största allvar. Historien har lärt oss — om vi nu lär oss av historien — att det i ett sådant läge finns risk för att opportunistiska krafter, partier med karismatiska ledare och med mindre respekt för demokratiskt statsskick, kommer fram. Varför då denna vilsenhet och misstro? Det finns flera orsaker, men en viktig sådan som jag vill lyfta fram och som också Hugo Hegeland pekade på är politikers eget uppträdande och egna etiska förhållningssätt. I min första valrörelse 1988 slogs jag av likheterna mellan att marknadsföra varor som läkemedel och medicinska behandlingsmetoder, viktiga för människors hälsa och välbefinnande, och marknadsföring av politiska budskap, som också är viktiga för människors välfärd, välbefinnande och hälsa. Det var bara det att för läkemedel och medicinska behandlingsmetoder finns etiska principer för marknadsföring som, även om de kanske inte följs till 100 26, ändå har en sanerande effekt på reklamen. Jag har själv varit med och utarbetat sådana riktlinjer. Men sådana riktlinjer finns inte för marknadsföring av politiska program och löften, och när väljarna upptäcker bristerna är det inte så underligt att politikerförakt uppträder. Läkemedelsinformationen skall enligt riktlinjerna vara saklig och inte innehålla vilseledande eller obekräftade påståenden eller utelämnanden som kan leda till missförstånd och beslut på felaktiga grunder. Jämförelser mellan olika preparat skall vara sakliga och möjliga att sakligt belysa. Samma principer tycker jag bör gälla för mer abstrakta varor, för vilka det är väl så viktigt att marknadsföringen motsvarar varans verkliga innehåll. Då tänker jag på politiska löften, inte minst på dem som marknadsförts i syfte att vinna eller behålla en maktposition. Men i denna min första valrörelse mötte jag åtskilliga prov på falsk varudeklaration och missvisande eller överdriven marknadsföring. Turerna kring skattepolitiken och miljöpolitiken innehåller exempel på sådana övertramp, oviljan att lyfta fram i dagen nödvändiga prioriteringar ett annat. Bengt Westerberg belyste det i morse och talade med rätta om hyckleri. Människorna ute i samhället genomskådar det här, och det är det som leder till misstro mot oss politiker. Här skiljer man inte på vem som är vem. Man drar oss alla över en kam. Vad gör vi då åt detta som jag tycker mycket allvarliga hot mot vår demokrati? Andra yrkesgrupper som har befunnit sig i samma situation har självkritiskt granskat sig själva och sitt arbete och vidtagit åtgärder. Läkarkåren gjorde det ca 400 år före Kristus, då man formulerade Hippokrates ed, som ålägger läkarkåren att utifrån tillgänglig kunskap och erfarenhet göra allt för att ge patienten bot, lindring och tröst och att genom sin behandling inte skada. Den eden har utvecklats till dagens läkarregler, där man lyfter fram att läkaren i sin gärning skall låta sig ledas av människokärlekens och hederns bud och att hans främsta mål skall vara patientens bästa. Det finns likartade etiska regler för andra yrkesgrupper. Hos statistikerna kan man läsa att de är beroende av allmänhetens förtroende och skall försöka främja och bevara ett sådant förtroende. Civilingenjörerna framhåller att de enskilt och i offentligt tal och skrift skall sträva efter ett sakligt framställningsätt och undvika felaktiga, missvisande och överdrivna påståenden. De får inte heller använda illojala metoder i tävlan om anställning, uppdrag eller beställningar och inte skada sina kollegers anseende genom obefogade beskyllningar. Jag kan exemplifiera det här från en rad yrkesgrupper. Självfallet skall det gälla också för oss politiker att vi skall redovisa fakta, inte undanhålla fakta, klargöra vad som är visioner, skilja på förhoppningar, löften och realiteter. Det är viktigt för trovärdigheten. Att välja vilka politiker vi vill ha i riksdag, landsting och kommuner är en medborgerlig rättighet och skyldighet. Det är i själva verket den viktigaste medborgerliga uppgiften vi har och som människor i många länder kämpar för att få. Men då måste vi också som politiker svara upp mot det här förtroendet. Människor måste kunna lita på sina politiker. Som ni förstår, efterlyser jag någon form av etiska riktlinjer eller principer eller etisk grundval att stå på för det politiska arbetet. Samtidigt beklagar jag att det behövs, men för vår demokrati och för alla de människor vars framtid avgörs av de politiska beslut som vi är med om att fatta är det nödvändigt att det politiska handlandet utgår från en etisk grundsyn. Man kanske skulle kunna formulera de inledande portalparagraferna, om vi skall kalla det så, ungefär så här: Människors välbefinnande, hälsa och välstånd skall vara min första plikt. Mitt politiska handlande skall bygga på kunskap och sanning, och jag skall värna om människors integritet och valfrihet. I en artikel som jag skrev dagarna före valet lovade jag att om jag kom in i riksdagen skulle jag vilja medverka till skapandet av etiska principer för politiskt arbete. Det är ett vallöfte, och det vill jag hålla. Det är därför jag står här och talar om detta och deltar i den här debatten. Folkpartiet anordnade förra våren ett seminarium om etik i politiken, och det rönte ett mycket stort intresse. På basis av vad som framkom där och alla de reaktioner, alla brev och publikationer som jag har fått efter de artiklar jag skrivit om etik i politiken arbetar vi i folkpartiet vidare med denna för oss alla så viktiga fråga. Men alla partier måste samverka här, annars vinner vi inte allmänhetens förtroende.
Herr talman! Jag vill bara tacka Barbro Westerholm för inlägget och lovar allt möjligt stöd i hennes fortsatta arbete på en etisk kod för riksdagsledamöter och andra politiker.

Herr talman! Under den här debatten har visats på många positiva tecken i världen: den konstlade gränsen genom Europa som håller på att försvinna, frigörelsen i Östeuropa, förbättrad demokrati, en positiv utveckling i Sydafrika med chans att bli av med apartheidpolitiken. Men det finns också många negativa tendenser i vår värld. Det mänskliga våldet mellan individer tenderar att öka. Egendomsbrotten ökar. I u-länderna fortsätter hungern på många håll. U-länderna dignar under skuldkrisen. När man strävar efter att öka livsmedelsproduktionen för hungrande människor i de här länderna ökar också de ekologiska problemen. Öknarna breder ut sig, för att ta några exempel. Vi får rapporter om ökade miljöproblem. I Sovjet har gifter och naturfrämmande ämnen spritts i biosfären och förstör åkerjord och vatten. Drivhuseffekten är en realitet. Försurningen dödar skogar och sjöar. Det är klart att man frågar sig: Varför kommer inte förslaget om avgifter på utsläpp av klor och svavel? Och varför börjar inte ett aktivt arbete på omställning mot mindre utsläpp av koldioxid, alltså en omställning till andra bränslen? Överlevnadsfrågorna är de stora frågorna för framtiden. I centerpartiet håller vi därför just nu på med en kampanj som vi har rubricerat Respekt för livet. Under 70-talet diskuterade man med viss skepsis genmanipulationen. I dag diskuterar vi bioteknik, men från många utgångspunkter ser man på detta som ett löfte om nya möjligheter. Man tror att det skall lösa problemen inom medicinen. Man tror att det skall lösa problemen inom jordbruket och livsmedelsförsörjningen med ökade skördar och ökad produktion från husdjuren, att det skall kunna lösa miljöproblemen med att rena avlopp och avfall. Jag tror att man skall ta vara på de här möjligheterna, men vi måste också fråga oss: Får vi göra allt vi kan? Det här är kanske mer än någon gång tidigare en fråga om kunskapens frukt på gott och ont. Vi måste sätta gränser för vad vi får göra — etiska, sociala och miljömässiga gränser. Sverige är ännu ett laglöst land på bioteknikens område. Centern har länge krävt en heltäckande lagstiftning som tar hänsyn till människors integritet, som förhindrar felanvändning, som begränsar miljöriskerna och som förbjuder patent på liv. Biotekniken ger, som jag sade, många möjligheter inför framtiden. Dessa måste vi ta till vara. Men när Mats Hellström påstår, vilket han gör i en tidningsartikel i dag, att Sverige har en lagstiftning som klarar detta, visar han att regeringen saknar en etisk grund. Om man hade haft en sådan, skulle man inte ha låtit fem år gå utan att sätta gränser för tillämpningen av biotekniken i Sverige - på mikroorganismer, på växter, på djur och på människor. Den debatt som vi för här i eftermiddag om demokratins väsen och om etik och moral vill jag gärna välkomna. Även om jag kräver lagstiftning för biotekniken, är jag medveten om att vi inte klarar allting med lagar. Vi måste ha gemensamma etiska regler och normer för mänsklig verksamhet, både i förhållande till varandra och i förhållande till naturen. Det råder en bred samstämmighet om att vi inte skall tillåta mord. Varför gäller då inte samma regler för miljömord? Etiken kräver egentligen samma straff för sådana mord. Biotekniken ger oss möjlighet att imitera skapelsens herre. Frågan är vilka etiska regler som skall gälla. Skall Volvo tillåtas äga liv? Skall någon kunna äga livets byggstenar? Skall vi införa ett modernt slaveri? Här krävs en etisk debatt. På samma sätt som mänskligheten nått fram till att fördöma mord och förhindra slaveri i vårt samhälle måste vi hitta rätt i bioteknikens värld. Vi har under mänsklighetens framväxt ackumulerat teknisk och ekonomisk kunskap, som vi mycket ambitiöst förmedlar till kommande generationer, till våra barn. Men livserfarenheter på etikens och humanismens område har vi tyvärr alltför ofta glömt att förmedla på samma sätt. Det har lett till en moderna vilsenhet, en brist på gemensamma grundregler, grundregler som många av oss känner igen från Bergspredikan: Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni göra dem. Vi står inför många stora och avgörande frågor när det gäller samhällets utveckling, till synes utan rättesnöre. Vi har under alltför många år tillåtit oss att glömma diskussionen om vad som är rätt och fel. Jag välkomnar också Barbro Westerholms inlägg om etiska regler för olika yrkesgrupper när det gäller umgänget människor emellan. Dagens tal om politikerförakt är naturligtvis någonting allvarligt. Det kan ju inte få vara så, att människor visar förakt för dem som de själva i val har gett sitt förtroende. Frågan är då: Hur skall vi öka förtroendet för politiker? Hur skall vi förändra politikerrollen? Jag tror att den här frågan och dagens samhällsutveckling med bioteknikens möjligheter och risker aktualiserar en ny etisk debatt. Vi i centern har länge krävt mer av miljöoch ekologiundervisning i skolan. Nu kräver vi också mer av etikundervisning. Vi politiker måste själva delta i debatten om politikerrollen. Vi måste ställa etiska krav på oss själva, göra färre personangrepp, hellre diskutera helheten än detaljerna. Då kan vi bli tagna på allvar och vända förakt för politiker till förtroende. Det är nödvändigt för att vi i demokratisk ordning skall kunna lösa de stora frågorna om livets fortbestånd och människors överlevnad.

Herr talman! Min replik gäller diskussionen om biotekniken. Vi är överens om att biotekniken ger många möjligheter men att det också finns vissa risker, som vi på olika sätt skall se till att vi inte behöver löpa, dvs. att biotekniken inte missbrukas. Men jag är inte med på att biotekniken är fullt så oreglerad som Karl Erik Olssons inlägg kunde ge intryck av. Läkemedelsområdet är reglerat. Det är däremot inte utsläppen. Vi i folkpartiet vill ha en lagstiftning på de områden som i dag är oreglerade. På de områden där myndigheter redan har ett ansvar skall de fortsätta att ha det ansvaret inom ramen för den lagstiftning som finns redan i dag. Men biotekniken reser andra etiska problem, som visar på svårigheterna att lagstifta om allt. Just fosterdiagnostiken är ett område där man försöker sig på att bestämma vilka sjukdomar som skall få diagnostiseras med den metoden. Hur man än diskuterar landar man i att ett visst beslut kan vara bra för en familj men av ondo för en annan. Som jag ser det måste den här typen av insatser inom hälsooch sjukvården bygga på en etisk grundsyn och människors valfrihet samt tillgång till stöd och hjälp, om man väljer att föda ett handikappat barn. Jag tror att det ligger en fara i att politiker går in och detaljreglerar på områden som skulle må bäst av att inte vara reglerade men som ständigt skall vara underkastade en etisk debatt.

Herr talman! Jag tror att det i grunden inte finns så stora åsiktsskillnader mellan mig och Barbro Westerholm i den här frågan. Jag sade inledningsvis att biotekniken ger många positiva möjligheter, som vi bör ta till vara. Vad vi efterfrågar är en heltäckande lagstiftning. Det behöver inte innebära att man ändrar på allting och på områden där man redan har en tillfredsstäl lande lagstiftning. I Emmervalls utredning, som presenterades för några dagar sedan, talas dels om en lagstiftning, dels om enbart anmälningsplikt på vissa områden, på vilka jag inte tror att en anmälningsplikt är tillräcklig. Vi har i jordbruksutskottet under flera månader fört en rätt intensiv debatt i denna fråga. Jag har upplevt det som mycket positivt att vi för den debatten. Vi har litet olika uppfattningar om hur långt man skall gå med lagstiftning. För vår del anser vi att det skall tillsättas en parlamentarisk utredning för att se över hela problemet. Annars klarar vi nog inte den här saken. Barbro Westerholm tog upp det intressanta exemplet med fosterdiagnostiken, som kan ge värdefull information men som också kan göra att vi med bioteknikens hjälp så småningom kanske kan komma åt andra egenskaper hos fostret än nu och därmed välja på ett oetiskt sätt. Detta ger en ny dimension, som gör att vi måste föra en etisk debatt. Man kan diskutera hur nära kopplingen är, men jag anser för min del att det är en mycket nära koppling mellan denna etiska debatt och den etiska debatten om andra områden i umgänget människor emellan, en debatt som också berör förtroendet för oss politiker.

Herr talman! Jag tolkar denna debatt så att Karl Erik Olsson och jag är överens om målet. Det är vägen dit som vi kan ha litet olika uppfattningar om, men jag är övertygad om att framtiden ger oss möjlighet att diskutera olika sätt att komma dithän. Jag välkomnar en parlamentarisk beredning för framför allt de etiska frågor som biotekniken inrymmer. Det är etiska frågor involverade i växtoch djurområdet samt människor i export. Det är många viktiga etiska frågor att tackla här. Jag har tolkat det som att också centern är intresserad av dessa frågor.
Herr talman! Det diskuteras för närvarande om det kan tillsättas en parlamentarisk beredning inför vissa förslag till lagstiftning. Jag tror för min del att det behövs en parlamentarisk utredning som tar upp hela det område som också Barbro Westerholm här talar om, nämligen de etiska frågorna. Från vissa håll har det anförts att det tar för lång tid. Då kan man naturligtvis fatta vissa beslut tidigare för att förhindra en negativ utveckling. Ett sådant område är fortfarande den oreglerade frågan om frisläppande av manipulerade organismer i naturen, där vi har ett nytt stort miljöhot som vi inte riktigt kan bedöma vidden av. Till dess vi vet tillräckligt och har en möjlighet att kontrollera vad som sker borde vi ha ett förbud på detta område.

Herr talman! Man kan konstatera att det i den här allmänpolitiska debatten inte finns — när det gäller denna fråga, liksom när det gäller de övriga frågorna efter förmiddagens runda — någon företrädare för den regering som är ansvarig inför denna riksdag med i debatten. Det är betecknande för denna regering att liksom i den ekonomiska politiken, som så klart markerades i förmiddags, har man ingen vilja och inget svar att ge på de frågor som ställs. Det gäller i fråga om den ekonomiska politiken och i allra högsta grad i fråga om energipolitiken. Vi har en regering som inte kan redovisa vilken politik den vill föra. Det är allvarligt, herr talman. Ett modernt samhälle som vill kunna möta framtidens utmaningar behöver en god tillgång på elkraft. Det är viktigt för att man skall kunna hantera de angelägna miljöproblemen, rena utsläpp och även möjliggöra nya och renare industriprocesser. Det är viktigt för att man skall kunna ta vara på de möjligheter som finns till en modern energianvändning genom elkraften och också en effektiv och hushållande användning. Det gäller att kunna möta välfärdens olika krav på en tillgång till energi som oftast tar sig uttryck i behovet av en ökad elanvändning. Det handlar om den framtida utformningen av våra arbetsplatser som kommer att kräva en ökad tillgång på el liksom det handlar om människornas boende. Kampen mot en av våra nya folksjukdomar, t.ex. allergierna, förutsätter en god tillgång på elkraft för den ventilation som är nödvändig. Vår basindustri, vår kvalificerade teknologiska industris möjligheter att bärkraftigt kunna hävda sig konkurrenskraftigt i framtiden i ett nytt Europa och den naturliga omvandlingen av vår industri kräver en god tillgång på el liksom omvandlingen av våra olika kommunikationssystem i miljövänligare riktning. Herr talman! Det är mot denna bakgrund beklagligt att vi lever i ett energipolitiskt vakuum där det inte finns någon som kan — och ingen som vill — presentera vilken politik som Sveriges regering avser att föra inom detta oerhört centrala välfärdsområde. Det är beklagligt att det sprids en uppfattning och en föreställning om att den framtida elförsörjningen av naturliga skäl är problematisk att klara. Därmed blir frågan om kärnkraftsavvecklingen en fråga om avveckling av en stor del av elanvändningen i det svenska samhället. Det är fel, eftersom den framtida energiförsörjningen och möjligheten att möta det framtida behovet av el inte alls behöver vara något problem. Det är ett politiskt konstruerat problem, men det är inte ett problem om man behåller den kärnkraft som man genom folkomröstningen har beslutat skall vara i drift och användas under sin livstid. Det behöver inte heller vara ett problem om vi inför ett miljörelaterat energibeskattningssystem, som innebär att de energiformer som vid förbränning släpper ut fler föroreningar, beskattas hårdare än de energiformer som släpper ut mindre. Vi moderater vill behålla kärnkraften, men vi vill samtidigt också införa ett energisystem, som gör det möjligt att möta de energipolitiska utmaningarna. Det innebär att vi för vår del ser möjligheter att under 90-talet kunna få ut något mer ur den nuvarande kärnkraften. Vi ser en möjlighet att få en tillförsel av elenergi även från en utbyggnad av kraftvärme i landets olika kommuner. Vi ser en möjlighet att olika typer av biobränslen skall kunna bli konkurrenskraftiga när det gäller att ersätta oljeanvändningen och att naturgas skall kunna ersätta olja. Därigenom kan vi använda naturgas för att möta det nytillkommande elbehovet, samtidigt som vi kan klara den miljöpolitiska utmaning som vi ser i form av koldioxidtaket. Det är i detta sammanhang som regeringens långbänk när det gäller energifrågor är farlig. Den skapar en osäkerhet som leder till att företag flyttar investeringar utomlands och också till att de olika aktörerna på energimarknaden inte investerar eller in vesterar i energiproduktion som långsiktigt inte kommer att kunna vara till fördel för Sverige. Den här långbänken håller nu på att bli en ljugarbänk av det slag som man kan finna i olika fiskelägen runt om i landet, där man kan sitta och fantisera och skrodera över vad man varit med om. Längst till vänster sitter Birgitta Dahl och säger att avvecklingsbeslutet är oåterkalleligt. Sedan kommer Kjell-Olof Feldt och säger att det utan några större problem är möjligt att halvera elanvändningen. Efter honom kommer statsministern och säger att allt fler i Sverige anser det vanvettigt att avveckla kärnkraften — låt vara att han säger detta på en presskonferens i Danmark. Så har vi Rune Molin som säger att man skall bygga ut vattenkraften för att kunna lösa Sveriges energiproblem. Vem skall man då få stöd av när det gäller den sista frågan? Det kan vara värt att fråga inte en företrädare för regeringen, eftersom det inte finns någon sådan här — regeringen lyser med sin frånvaro i vad gäller både politik och fysisk närvaro — utan en företrädare för regeringspartiet här i kammaren: Är det vattenkraften ni vill bygga ut? Hos vem avser ni att söka stöd för en utbyggnad av vattenkraften? Är det hos de partier som vill avveckla kärnkraften? Söker ni något slags samverkan med centerpartiet? Efter tvångssparandet, blir det en tvångsutbyggnad av vattenkraften? Det vore intressant att få ett svar på dessa frågor. Det vore intressant att också få en kommentar till det som binder samman alla dem som sitter på ljugarbänken, nämligen påståendet om att det går att förena avvecklingen med de restriktioner som folkomröstningen beslutade om. Energiverket har nyligen publicerat siffror som visar att avveckling av de två reaktorerna kostar mellan 30 miljarder kronor och 50 miljarder kronor. En fullständig avveckling av alla tolv reaktorer kommer att kosta någonstans uppemot — kanske en bra bit över — 200 miljarder kronor. Professor Lars Bergman vid Handelshögskolan i Stockholm har i en bilaga till en rapport till långtidsutredningen visat att det blir omöjligt att nå upp till den ekonomiska tillväxt som ATP-systemet förutsätter om man tillsammans med nu gällande miljömål också avvecklar kärnkraften. Herr talman!

Denna fråga hade det varit naturligt att ställa till en företrädare för den regering som i alla fall formellt skall anses kunna regera landet och därför också ha en uppfattning om hur landet skall styras. I avvaktan på att denna regering har genomfört sina interna studiecirklar kan det ha sitt intresse att i alla fall av en av kammarens socialdemokratiska ledamöter få svar på denna fråga. Eftersom jag ser att Åke Wictorsson sitter här, förväntar jag mig ett svar från honom.

Herr talman! Låt mig först säga att jag tycker att Gunnar Hökmark har rätt när han efterlyser en energipolitik från regeringens sida. I dag vet vi över huvud taget inte vad den regering vi nu har, det statsråd som ansvarar för energifrågorna, kan komma att föreslå i den proposition som riksdagen skall behandla i höst. Det förhållande att statsrådet lyser med sin frånvaro — han har säkert uppfattningen att det är viktigare att sitta på Haga än att debattera i riksdagen — ger mig anledning att tro att vi inte kommer att få ytterligare kunskap om regeringens intentioner vid denna överläggning i kammaren. Att använda energi har i Sverige i många sammanhang kommit att betraktas som något ganska fult, och energiförbrukning har blivit ett slags fult ord. Ändå är det som skiljer människosläktet från djuren mångt mindre vår förmåga att gå upprätt än just vår förmåga att ta energin i vår tjänst. Det är så många som har refererat till de gamla grekerna så det får väl jag också göra. Prometheus får lida gudarnas eviga straff för sitt okynne att föra elden, dvs. kunskapen om att använda energi, till människorna. Utveckling och energianvändning har ett nära samband. I de områden på vår jord där människorna saknar energi är också underutvecklingen stor. Den fråga vi måste ställa oss är hur vi skall få den energi som vi behöver och samtidigt minimera de risker som är förenade med all energigenerering eller energiproduktion. Att sådana risker finns vet vi. Visst vore det en fördel om vi kunde analysera och värdera dem tillsammans och inte bara kasta slagord till varandra från de energipolitiska hörn som vi har en viss tendens att måla in oss i. Riskerna med kärnkraften i instabila, misskötta, jag vill gärna säga misshandlade anläggningar har vi fått exemplifierade genom olyckan i Tjernobyl. På liknande sätt har gasen som energikälla förorsakat tusentals dödsoffer när den har exploderat. Havererade oljetankfartyg har vållat stora skador på naturen. Det har också hänt att vattenkraften har skördat många offer när fördämningar har brustit. Ingen här i kammaren vågar väl ens tänka på den katastrof som kan bli följden om Assuandammen bryts sönder. Den vattenmängd som då skulle frigöras skulle kanske kunna dränka 50 miljoner egyptier. Ändå är detta risker som vi lever med. Även om konsekvenserna vid haverier av olika slag kan bli mycket stora har de alla en lokal begränsning. I det avseendet skiljer sig de hot som dessa energikällor utgör ifrån det hot som följer av en fortsatt ohejdad och ökad användning av fossila bränslen. De har inga sådana lokala begränsningar. Det spelar ingen roll vem som eldar olja, kol eller naturgas, eftersom konsekvenserna inte är beroende av på vilken plats eldningen äger rum utan av dess verkningar på den s.k. drivhuseffekten, den som skapar ökad värme på jorden. Just det faktum att drivhuseffekten är global och inte lokal till sin karaktär tycks göra att ingen riktigt känner sig ansvarig för den. Man kan t.ex. säga att det spelar så liten roll vad vi gör i vårt land, eftersom våra utsläpp av koldioxid och andra drivhusgaser är en så obetydlig andel av de totala utsläppen. Om vi minskar eller ökar våra utsläpp med några procentenheter hit eller dit får ändå ingen påvisbar effekt. Det kan dessutom hävdas att vi inte kan vara helt säkra på vad effekten av en ökad uppvärmning på jorden blir. Vi är inte ens hundraprocentigt säkra på att det blir någon effekt som är farlig för människan. Så här går resonemangen. Många länder vidtar inga åtgärder av någon betydelse för att komma till rätta med problemen och de har kanske inte ens kommit så långt att de uppfattar de här problemen såsom närliggande och nödvändiga att angripa. Herr talman! Inom folkpartiet kan vi inte acceptera den typen av lättsinne när det gäller synen på drivhusgaserna och växthuseffekten. Vi vet i alla fall så mycket att den dagen när effekten är påvisbar därför att skador har inträffat är det också för sent att göra något åt saken. Att på nytt försöka fånga in koldioxiden och föra tillbaka den till jorden är inte möjligt. Den dagen vi ser konsekvenserna kommer vi att få leva med dem — kanske inte vi personligen som sitter här i kammaren, men våra barn och barnbarn. Vi måste ha ett perspektiv som är så långt att vi också tar ansvar för vad vi nu gör för kommande generationer. Drivhuseffekten måste angripas internationellt. Det är riktigt att det inte synes spela någon roll om vi ökar eller minskar våra utsläpp en eller ett par procentenheter. Om vi skall bli trovärdiga när vi verkar internationellt för våra krav på att andra länder skall vidta åtgärder, måste vi dock visa att vi själva har tagit konsekvenserna av vårt resonemang och att vi vågar vidta åtgärder som leder till en minskning av drivhuseffekten i vårt land. Vi måste i detta sammanhang också se vilka energikällor som finns tillgängliga och som inte bidrar till att öka drivhuseffekten. Det är mot denna bakgrund, herr talman, som vi i folkpartiet har ställt krav på en bioenergikommission. Kommissionens uppgift skall vara att politiskt värdera den roll som bioenergin, och för den delen även andra energislag som inte påverkar drivhuseffekten, bör ha i vårt framtida energisystem. Herr talman! Jag vill gärna understryka det som Bengt Westerberg sade i sitt anförande i dag, att kärnkraften inte löser problemen med drivhuseffekten. Det är riktigt. Men en tidigarelagd avveckling, där kärnkraft ersätts med fossilbränsleeldade anläggningar, vore för Sveriges del att hissa fel signal. Det vore att säga till världen att detta inte är ett så allvarligt problem, att vi inte är så bekymrade för drivhuseffekten som vi gör gällande när vi talar på internationella konferenser. Det måste finnas ett samband mellan de ord vi där yttrar och den politik vi för själva i vårt eget land. Det vore också synnerligen oklokt att snabbavveckla några av de säkraste kärnkraftverken i världen, så länge vi har kvar grafitmodererade anläggningar som den i Tjernobyl i vårt omedelbara grannskap, på andra sidan Östersjön. Låt oss se vad vi kan göra för att gemensamt stärka säkerheten och minska riskerna för olyckor med kärnkraft. Men låt oss sätta det stora riskproblemet i centrum. Låt oss gemensamt se hur Sverige kan medverka till att drivhuseffekten aldrig får de allvarliga konsekvenser som världens vetenskapsmän i dag fruktar att den snart skall visa sig kunna ha.